Herr talman! Fru af Ugglas sade att man bör akta sig för att bli sjuk under sommaren. Jag skall inte gå in på någon diskussion om det påståendet, men jag vill ändå säga till fru af Ugglas att människor som blir akut sjuka, oavsett om det är sommar, höst, vinter eller vår, får sjukvård på våra sjukhus. Det är helt klart. Jag skall väl också med några ord bemöta vad fru af Ugglas anförde beträffande sjuksköterskebristen här i Stockholm. Såvitt jag vet har fru af Ugglas varit ledamot av Stockholms läns landsting och har då såvitt jag förstår haft goda möjligheter att ta initiativ till utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen och till andra åtgärder för att avhjälpa sjuksköterskebristen. Några hinder från statliga myndigheter har inte förelegat mot sådana initiativ. Fru af Ugglas behöver egentligen inte uppträda som ombud för olika intressen i denna debatt. Jag vill peka på att jag självfallet har fortlöpande kontakt med sjukvårdshuvudmännen liksom också med sjukvårdspersonalens fackliga organisationer. De här frågorna är naturligtvis ständigt föremål för överläggningar och diskussion. När det gäller sjuksköterskebristen kan jag självfallet inte ta upp enskilda områden och sjukhus. Vad emellertid beträffar Stockholmsområdet kan jag nämna, att sommarstängningarna vid Karolinska sjukhuset planeras bli av helt normal 29 omfattning. Sjukvården kommer även under sommaren att bedrivas med en i huvudsak normal personaluppsättning. Med anledning av vissa uppgifter som har förekommit i pressen om Danderyds sjukhus — den frågan togs också upp av fru af Ugglas — kan jag säga att enligt vad jag inhämtat sommarstängningarna vid detta sjukhus torde bli av något större omfattning i år än i fjol. Detta kommer att påverka tidpunkten för intagningen av vissa icke akuta fall, medan däremot akuta fall liksom tidigare alltid kommer att tas emot direkt. När det gäller sjuksköterskesituationen i övrigt har jag redogjort för några av de viktigaste åtgärder som inte minst från statligt håll har vidtagits för att på kort och lång sikt öka tillgången på sjuksköterskor inom olika områden. Det förhåller sig inte så att vi står inför en kris på det här området med allvarliga konsekvenser för patienterna. Sjuksköterskebristen är främst koncentrerad till sommarmånaderna och då särskilt till storstadsområdena. Men även under dessa månader kommer patienterna att kunna beredas en god sjukvård. Med andra ord, det finns ingen anledning att skrämma upp patienterna. Fru af Ugglas tyckte att jag tog lätt på de här frågorna och att min ton var lugn. Jag vill framhålla att jag inte tar lätt på frågorna. Problemen finns och vi måste på olika sätt söka komma till rätta med dem. Det är detta jag har redogjort för. Om fru af Ugglas tycker att jag använt en lugn ton i mina inlägg så kan det bero på att jag vet att sjuka människor får vård i det här landet även under somrarna.

Herr talman! Är statsrådet verkligen nöjd? Jag tycker att den frågan ändå kvarstår efter vårt meningsutbyte. Är allting bra när det t.ex. skall stå i budgetpropositionen, att det bör för riksdagen åter anmälas att ett antal terminskurser inom vidareutbildningen som riksdagen beslutat om inte har kunnat komma till stånd? Någonting är skevt när det gäller vårdutbildningen, herr statsråd, och det finns konkreta åtgärder att genomföra. Det är alldeles riktigt att jag har varit landstingsledamot här i Stockholms län. Jag satt t.o.m. i utbildningsnämnden, och jag vet således hur vi jobbade med denna fråga, hur vi konstaterade hur svårt det var att få upp utbildningen och hur vi hela tiden stötte huvudet mot praktikplatserna — hela tiden mot praktikplatserna. Nu, herr socialminister, har jag glädjen att vara ledamot av riksdagen. Det finns alltså möjligheter för mig att ta initiativ som rör det statliga området och det statliga ansvaret. Och det är faktiskt så, att praktikplatser, läroplaner och dimensionering av vårdutbildningen är ett statligt ansvar. Även utbildningen av vårdlärare är ett statligt ansvar. Jag hoppas att vi blir bättre överens i framtiden, herr socialminister, och att någonting kommer att ske på det här området. Jag tror att det är många som väntar på det. § 10 Om villkoren för att få ta investeringsfond i anspråk Nr 90 fel - Måndagen den Herr finansministern STRÄNG erhöll ordet för att besvara herr Mag 26 maj 1975 nussons i Borås den 22 april anmälda interpellation, nr 57, och anförde: Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat mig om jag anser - Om villkoren för att det stå i överensstämmelse med riksdagens beslut 1959 att tillstånd att — få ta investeringsta investeringsfond i anspråk under senare år getts endast med stöd av — fond i anspråk 9 § 3 mom. i 1955 års förordning om investeringsfonder för konjunkturutjämning. Den tillståndsgivning som herr Magnusson åsyftar anser jag ha skett i överensstämmelse med riksdagens beslut. Med hänsyn till den konjunkturpolitik som förts under de senaste åren, då fonderna i varierande omfattning har varit frisläppta för att stimulera investeringsaktiviteten på längre sikt, har några förutsättningar för tillämpning i enstaka fall av 9 § I mom. i förordningen inte förelegat. Riksdagen har f. ö. med jämna mellanrum, i samband med prövningen av finansplanerna, haft tillfälle att ta del av och yttra sig över den förda konjunkturpolitiken jämväl i avseende på investeringsfondernas användning.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

Detta mom. 1 skall ju tillämpas när tillstånd lämnas av konjunkturskäl och måste sålunda anses vara huvudregeln. Mom. 3 skall komma till användning när tillstånd lämnas på grund av omständigheter av synnerlig vikt för det allmänna. Nog kan det anses egendomligt att icke huvudregeln nu tillämpas utan i stället sekundärregeln. Den tillkom ju enligt 1959 års beslut för att användas vid mycket långsiktiga investeringar, som överskred den tid som ur konjunktursynpunkt kunde överblickas, samt också för att skapa förutsättningar att lämna tillstånd att utnyttja framtida avsättningar. Jag tycker också att det är litet egendomligt att 1972 och 1973 års svaga konjunktur inte motiverade några tillstånd enligt mom. I, nämligen av konjunkturskäl. Det kan naturligtvis sägas ha mindre intresse att nu i efterhand fråga om detta, men med tanke på framtiden är det av mycket stort intresse för företagen att veta hur statsmakterna kommer att tillämpa investeringsfonderna i fortsättningen. Vi står nu inför risken av en konjunkturavmattning — det är också finansministern överens med oss om - då fonderna kommer att frisläppas. Mom. 1 har ju den fördelen att ett investeringsavdrag på 10 96 får åtnjutas samt att hela investeringsavsättningen får komma till användning, medan mom. 3 inte tillåter investeringsavdrag och inte heller tillåter större uttag än 75 96 av fond 31 medlen och dessutom inte får omfatta större del än 75 96 av investeringskostnaderna. Av kompletteringspropositionen framgår inte enligt vilket moment finansministern skulle komma att frisläppa fonderna. Därför är det i dag av intresse att veta hur det kommer att bli med detta. Nu lär i varje fall finansutskottet ha gjort ett majoritetsuttalande om att mom. 1 bör komma att tillämpas, och det skulle glädja mig om finansministern kunde bekräfta att även finansministern anser att fonderna i dag bör frisläppas enligt mom. 1. Det är enligt mitt förmenande angeläget att näringslivet vet om, hur fonderna i framtiden kommer att frisläppas, då det annars finns risk för att intresset för dessa fondavsättningar minskas - om man är oviss om på vilket sätt dessa konjunkturfonder frisläpps. Det är naturligtvis vid avsättningarna av utomordentligt stort intresse att man vet om, att det i alla fall finns en chans att man får använda mom. 1. Fondavsättningarna har ju haft stor betydelse, och det skulle vara beklagligt om intresset för dem skulle komma att minska.
Herr talman! Jag vill göra en liten komplettering till inlägget av herr Magnusson i Borås. Det finns plusposter och det finns minusposter, oavsett i vilken form man använder dessa fonder — enligt 9 § mom. 1 eller mom. 3. Herr Magnusson är ute efter att man skall använda dem efter det första momentet, vilket naturligtvis har den plusposten att man får använda de pengar som man har avställt, helt och fullt. Man får vara på det klara med att ett beslut betyder att inga andra pengar kan användas än just de som redan är avställda. Det ligger något av en minuspost i detta. Det är en pluspost att få 10 96 extra skatteavdrag — det är odiskutabelt. Det är väl en pluspost att man får utnyttja medlen till 100 96 och finansiera 100 96 av investeringen med dem. Men om man använder fonderna enligt 9 § 3 mom. ger det också vissa —- jag tror i många fall utomordentliga — fördelar. Framför allt ger det en möjlighet att driva regionalpolitik och lokaliseringspolitik, en möjlighet som är obefintlig om jag använder fonderna enligt första momentet. Jag kan försäkra herr talmannen och kammarens ledamöter att alla dessa filialinvesteringar som de stora industrierna har gjort i Norrland skulle ha varit obefintliga ifall mom. 1 i 9§ skulle ha varit tillämpligt — för då hade man lagt sina investeringar i södra och mellersta Sverige. Nu fanns det en möjlighet att koppla ett tillstånd till ett villkor att lägga en filial för industrin exempelvis i Luleå, i Umeå, i Västernorrland, i Östersund eller på Gotland. I alla dessa fall har sådana villkor ställts, och investeringarna har skett. Man bibehåller möjligheten att via fonderna befrämja en regionalpolitik och en lokaliseringspolitik, om man tillämpar §9 mom. 3, och jag är rätt överraskad över att finansutskottet tydligen inte har beaktat detta, - Nr 90 om utskottet i sin SKIVA HAr gjort gällande att man fortsättningsvis Måndagen den skall avstå från denna möjlighet att hantera fonderna. 26 maj 1975 En annan pluspost i att hantera fonderna enligt 3 mom. är att det innebär möjligheter för ett företag att planera investeringarna på längre = Om villkoren för att sikt. Investeringen blir inte uteslutande beroende av konjunkturväxling — få ta investeringsen. Vändningen kan komma mycket snabbt, och då är hela möjligheten — fond i anspråk till investeringsfondsanvändning också utesluten, om den skall ske med stöd av I mom. Har man däremot fått beslut om användning enligt 3 mom. finns det en garanti för att fonderna får användas till dess att investeringen är färdig, även om det blir en vändning i konjunkturen. Det finns alltså — jag vill understryka detta — plusposter i tillämpningen av reglerna för fondanvändningen enligt 9.3. Personligen har jag ansett att läget inte varit så katastrofalt — med något slags allmän depression över landet, en allmän nedgång i investeringsaktiviteterna över alla branscher — att just incitamentet för den generella tillämpningen enligt 1 mom. skulle ha varit för handen. Vid en bedömning i dag tror jag inte heller att läget fortsättningsvis kommer att vara sådant att detta skulle vara den riktiga vägen. Det är mitt svar till herr Magnusson i Borås. Jag tror att om det nu blir en konjunkturdämpning, så slår den på vissa områden, och jag tror att vi kommer att ha kvar intresset av att kunna använda fonderna i regionalpolitiskt och lokaliseringspolitiskt syfte. Om jag ger mig på att fundera över framtiden bedömer jag således alltfort situationen så, att den tillämpningsform som redan använts under de senare åren när det gällt investeringsfonderna förmodligen är den i alla avseenden riktiga formen även framöver.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att det kan vara fördelar ur olika synpunkter med att tillämpa båda dessa moment. 3 mom. som tillkom senast — 1959 — har ju den fördelen, som jag också nämnde i mitt första anförande, att man kan utsträcka fondernas användning något längre i tiden, och man skall även kunna tänka sig att få använda framtida avsättningar. Det är klart att speciellt för mycket stora företag har det utomordentligt stort intresse. Men när huvuddelen av det svenska näringslivet skall stimuleras att göra så mycket avsättningar som möjligt tror jag att det har stor betydelse om man vet att investeringsavdraget på 10 96 kan komma till användning. Jag tror också att det ur samhällets synpunkt är av särskilt stor betydelse att man kan använda konjunkturutjämningsfonderna för att få hjulen i gång ordentligt. Men jag har en känsla av att man under de gångna åren i stället försökt styra investeringarna kraftigt, och regeringen har genom selektiva åtgärder vid frisläppandet av fonderna naturligtvis haft möjligheter att di 33 rigera investeringspolitiken i stor utsträckning. Jag är inte anhängare av sådana åtgärder, även om jag erkänner att en del av de åtgärder som vidtagits ur lokaliseringpolitiska synpunkter har haft betydelse. Jag tycker emellertid att det skulle vara en allvarlig utveckling om vi i framtiden skulle få se konjunkturutjämningsfonderna användas på det sätt som finansministern tydligen under de senaste åren menat att de skulle användas på. Jag hävdar nämligen bestämt att det under 1972 och 1973 skulle ha funnits all anledning att mera generellt frisläppa konjunkturutjämningsfonderna.

Herr talman! Herr Åberg har frågat utrikesministern vilka åtgärder regeringen vidtagit eller ämnar vidtaga för att tillförsäkra de svenska fiskarna rätten att fortsätta med Nordsjöfisket, om utflyttningar av fiskegränserna i Nordsjön kommer till stånd antingen som följd av beslut av havsrättskonferensen eller genom ensidiga beslut av berörda stater. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den svenska delegationen vid Förenta nationernas tredje havsrättskonferens har enligt sin instruktion att verka för att de fiskeribestämmelser som konferenser kommer att antaga får en sådan utformning att det svenska fisket också i framtiden kan bedrivas på dess traditionella fångstplatser. Havsrättskonferensens nästa session äger rum våren 1976. I vilken utsträckning de svenska önskemålen kommer att tillgodoses vid konferensen är i dag omöjligt att förutsäga. Att kuststaterna kring Nordsjön före konferensens slut skulle ensidigt besluta att flytta ut sina fiskegränser i Nordsjön håller jag för osannolikt. Självfallet kommer regeringen som hittills att mycket noga följa den fortsatta utvecklingen och ta de kontakter med andra stater som kan visa sig erforderliga för att trygga svenska fiskares möjligheter att fortsätta med Nordsjöfisket.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Som framgår av frågan råder det bland Nordsjöfiskarna och även bland andra som har beröring med Nordsjöfisket stor oro på grund av att man vet så litet om fiskets framtid. Denna oro har inte blivit mindre av att man vid konferensen i Genéve senast inte blev färdig med en konvention i frågan. Detta gör att man är mycket lyhörd för strömningarna i de länder som vi närmast är berörda av, nämligen Storbritannien, Norge och Danmark, främst kanske de båda förstnämnda länderna, och man frågar ängsligt vad som händer om man där inte inväntar ett resultat av den kommande konferensen, som enligt vad statsrådet sade skall hållas i New York nästa år, utan unilateralt flyttar ut gränserna. Var står vi då? Har man från svensk sida gjort någonting för att fisket skall kunna fortsätta som förut? Jag förstår att det är mycket svårt att ge exakta besked om detta, men jag vill ändå fråga om det har tagits några förberedande kontakter i dessa sammanhang. Jag begär inte någon ingående redogörelse, eftersom jag förstår att det kan vara svårt att lämna en sådan, men ett klart ja eller nej tror jag skulle vara av värde för dem det berör, nämligen Nordsjöfiskarna.
Herr talman! Eftersom denna fråga var aktuell redan när jag blev jordbruksminister såg jag det som en av mina första uppgifter på den posten att ta kontakt med i första hand norrmännen. Vi förutsatte då från den svenska regeringens sida att oberoende av vad som kunde komma att hända med fiskegränserna skulle de svenska fiskarna inte berövas möjligheten att fiska i Nordsjön på sina traditionella vatten. Som jag också har angivit i mitt svar har jag sedan fortlöpande försökt att följa debatten på detta område och hålla kontakten med de berörda.

Jag tar detta som ett uttryck för att man är lyhörd för de synpunkter som vi har fört fram, och jag tar det också som utgångspunkt för min förhoppning att vi skall kunna klara dessa problem på det ena eller andra sättet.
Herr talman! Jag är statsrådet tacksam för det svar jag har fått när det gäller kontakterna med Norge. Visserligen sker en stor del av det fiske som bedrivs i Nordsjön på vad som kommer att bli den norska sidan, om Nordsjön blir delad mitt itu, vilket den kommer att bli vid införandet av en 200 mils ekonomisk zon i Nordsjön. Men vi har också ett omfattande fiske på den andra sidan, dvs. på Storbritanniens sida. Därför vill jag gärna framhålla att det är lika angeläget att man i god tid tar kontakt med Storbritannien. Där kan saker och ting komma att hända mycket fort. Vi som följer med i de här frågorna vet att pressen från fiskarna i både England och Skottland är mycket stark, och man vet inte vad som kan hända. Storbritannien har nu gått ut med ett mer extremt kuststatsprogram än t.o.m. Norge och andra stater, och vi vet inte vart det kommer att leda. Därför är det angeläget att vi också beträffande Storbritannien är ute i mycket god tid.
Herr talman! Till det sista vill jag bara säga att vi självfallet inte skall underlåta att ta några kontakter som i detta sammanhang kan vara av värde och betydelse för att tjäna den sak som vi är överens om. Men enligt vår uppfattning gäller den fiskerikonvention som vi har sedan den 9 mars 1964, till vilken flertalet av Nordsjöstaterna är anslutna, bland dem också Storbritannien. Enligt denna konvention skall kuststaten tillerkännas ensamrätt till fiske ut till 6 nautiska mil från kusten. I en zon mellan 6 och 12 nautiska mil skall fiskerätten vara förbehållen, förutom kuststaten, också de länder som bedrivit traditionellt fiske i området. Denna konvention kan inte sägas upp förrän 1986. I varje fall enligt svensk tolkning skulle detta vara ett skydd mot att Storbritannien ensidigt vidtar sådana åtgärder att vi riskerar att bli tagna på sängen. Men vi skall trots detta ta de kontakter som är nödvändiga.
Herr talman! Jag vill varna för att tro för mycket på den konventionen. Tendenserna är nu sådana att man räknar med att en stor del av de tidigare konventionerna över hela världen kommer att försvinna i och med havsrättskonferensens avslutning. I så fall dröjer det inte så länge förrän även denna konvention upphör att gälla. Vi är väl ense om att när ett land bilateralt flyttar ut gränserna — och den risken finns — bryr man sig inte om tidigare konventioner. Därför vill jag ytterligare framhålla det angelägna i att ta kontakt också med Storbritannien.

Herr talman! Fru Radesjö har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av den konstaterade försurningen av våra sjöar och vattendrag och de därpå följande frågorna rörande kalkning. Vidare har fru Radesjö frågat vilket arbete som pågår för att ytterligare minska svavelutsläppen i landet. Bestämmelser om begränsning av svavelutsläppen infördes redan år 1968. Därefter har regleringen successivt utvidgats. Naturvårdsverket har i december 1974 lagt fram förslag till ytterligare utvidgning av de områden inom vilka eldningsolja med en svavelhalt överstigande en procent inte får förbrännas. Medan tidigare beslut om begränsning av svavelutsläppen främst tagit sikte på att förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena prio Nr 90 Ers i det nu framlagda förslaget de från försurningssynpunkt mest Måndagen den känsliga områdena. | | | | | 26 maj 1975 Parallellt med ansträngningarna att minska svavelhalten i eldningsolja pågår forskningsoch utvecklingsarbete i syfte att bl.a. få fram metoder — Om åtgärder för att för avsvavling av rökgaser. motverka försur Försurningsfrågorna har en stark internationell anknytning genom att ningen av insjövat en stor del av det svavel som faller ner över landet kommer från källor = ten utanför landet. Inom detta område pågår arbete inom bl.a. OECD. Vid kommendationer om åtgärder för att minska utsläpp av svavelförore ningar. Vidare pågår studier rörande långväga transport av luftförore ningar samt värdering av svavelföroreningarnas miljöeffekter. Försurningen av våra sjöar har aktualiserats ett flertal gånger under senare år genom rapporter om sjunkande pH-värden i våra vatten. Hittills gjorda undersökningar visar att försurningsproblematiken är komplicerad. Förutom till svavelnedfall måste man således ta hänsyn bl.a. till sådana faktorer som den ändrade markanvändningen. En omfattande forsknings och undersökningsverksamhet pågår f. n. från naturvårdsverkets sida för att belysa olika aspekter på försurningen av mark och vatten. I skrivelse från bl.a. fiskeristyrelsen har redovisats undersökningar som utförts under den senaste vintern. Dessa undersökningar visar att situationen i många sjöar, framför allt i de södra och västra delarna av landet, nu är mycket allvarlig. Skrivelserna remissbehandlas f.n. Re misstiden går ut den 30 maj. Jag avser att därefter snarast ta upp frågan om vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtagas med anledning av de problem som fru Radesjö tagit upp.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Anledningen till att jag har framställt den här interpellationen till jordbruksministern är den oro man känner efter alla rapporter angående försurningen, alltså sänkningen av pH-värdet i våra sjöar. Inom Älvsborgs län är vi särskilt hårt drabbade av detta. Jag har fått rapporter om 40 döda eller delvis döda sjöar bara inom södra delen av länet. Fiskeristyrelsen framhåller att redan ett pH-värde på 5,5 ger tydliga skador på fiskbeståndet. Inom norra Älvsborgs län har cirka hälften av alla sjöar ett pH-värde som ligger under detta gränsvärde. Då måste man ju känna sig djupt oroad. Fisken och fisket har en mycket stor betydelse, både samhällsekonomiskt och rekreativt — det senare inte minst — så här måste det till snabba åtgärder för att rädda vad som räddas kan av våra sjöar och vattendrag undan en försurning, som innebär att både växter och djur försvinner och vi får döda sjöar. Jag har full förståelse för att detta problem är både stort och mycket svårt att lösa, inte minst med tanke på att så mycket av vårt försurande 37 nedfall kommer från kontinenten. Därför är jag glad för att jordbruksministern nu redovisat att ett omfattande arbete är på gång, också internationellt, för att minska utsläppen av svavelföroreningar. Men svaret visar också att det kommer att dröja avsevärd tid innan vi kommer att kunna reducera utsläppen i tillräcklig grad, inte minst då på grund av internationell påverkan. Under tiden dör våra sjöar. Kraftfulla åtgärder måste därför till — snabbt! Kalkning kan vara en lösning. Inom Älvsborgs län har kalkning företagits i vissa sjöar med mycket gott resultat, men det är tyvärr inte bestående, utan kalkningen måste upprepas. Experterna är inte heller eniga om kalkningens föroch nackdelar. Det råder vidare oklarhet om miljöeffekterna liksom om hur kalken lämpligen bör spridas. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern, om det finns några rapporter från andra länder där kalkning eller liknande behandling har skett för att neutralisera försurade sjöar. Ja, med all respekt och uppskattning för olika myndigheters arbete, som tyvärr kan ta lång tid, undrar jag om det inte skulle gå att snabbt sammanställa redan vunna erfarenheter och kunskaper för att kunna sätta in åtgärder i avvaktan på ytterligare forskningsresultat. Överväger jordbruksministern att tillsätta någon utredning eller arbetsgrupp som kan snabbehandla allt det material som finns? Tidigare erfarenheter av liknande åtgärder från regeringens sida har ju visat sig effektiva, t.ex. när det gäller spridning av kemiska medel.

Herr talman! I den här frågan om åtgärder för att motverka försurningen av insjövatten är vi inom det område som fru Radesjö och jag representerar mycket spända på vad vår jordbruksminister kommer att göra. Jag vill instämma i vad fru Radesjö hade att säga i sitt anförande, och i vissa delar vill jag kraftigt understryka det. Jag har haft förmånen att i många år på hemmaplan få arbeta med turism, fritidsfiske och fiskevård. Och ”hemmaplan” är ett av Sveriges sjörikaste område, Dalsland och norra Älvsborg. Vi har där bl.a. ett av Sveriges aktivaste fiskevårdsförbund, och jag vill särskilt understryka att vi var de första i landet som gjorde en systematisk kartläggning och undersökning av våra sjöar. Det största arbetet utfördes 1973, då man kartlade 1700 sjöar och tjärnar med en areal av drygt 80000 hektar, varav 1 150 sjöar och 50 000 hektar finns i Dalsland. I denna omfattande kartläggning och undersökning ingick bl.a. arealbestämning, höjd över havet, pH-värde, alkalinitet, elledningsförmåga, siktdjup. För detta arbete fick vi bidrag från både kommun, landsting och arbetsmarknadsstyrelsen. På anmodan har denna kartläggning och undersökning överlämnats till bostadsdepartementet. Redan 1967 slog vi larm om att vi i vårt område hade många sjöar med lågt pH och att svavelförekomsten låg på en markant hög nivå. Det var främst Härskogsutredningen som visade detta. Nr 90 Fritidsfisket är ju en av våra allra mest populära fritidssysselsättningar, Måndagen den och då vi i vårt område har stor sjörikedom är vi ytterst rädda om denna 26 maj 1975 stora tillgång — en tillgång som sjunker mycket i värde om alltför många sjöar på grund av försurning faller bort som fiskevatten. Om åtgärder för att Problemet här är bl.a. att vi lever i en del av världen som har större motverka försur nederbörd än avdunstning och att det sker en utlakning av kalk och ningen av insjövat andra baser som överföres till dränerings-och grundvattnet. Utlakningen ten leder bl.a. till att marken blir mer eller mindre sur och måste kalkas. Behovet av kalkning accentueras givetvis när svavelhalten i nederbörden ökar. Statsrådet nämnde att försurningsfrågorna har en stark interna tionell anknytning, och det vill jag också understryka. Via nederbörden får vi svavel som faller ner över landet från källor utomlands. Där gäller det då att från svensk sida arbeta vidare inom bl.a. OECD. För att begränsa skadeverkningar med försurning inom vårt land har vi fått det nuvarande systemet av styrmedel med miljöskyddslagen och effekt har uppnåtts, men utvecklingen går, som fru Radesjö påpekade, åt ett sådant håll att ännu mer måste göras — och göras snart. Jag vet att statsrådet är observant på dessa försurningsproblem, och med an ledning av att det i december 1974 kom ett utredningsbetänkande, Be om vi får en proposition i frågan och i så fall när den kan förväntas.

Herr talman! Jag har begärt ordet på den här punkten för att understryka den oro som finns i detta ärende. Vi har norr om Kungälv, inte långt ifrån fru Radesjös bostad — vi har bara en älvfåra mellan oss — ett mycket fint fritidsområde i Svartedalen. Det sköts utmärkt av domänverket, och där finns många fina sjöar. De kunde vara bra för fritidsfiske — men det finns ingen fisk. Hälsovårdsnämnden hemma säger att 95 96 av dessa sjöar är så gott som döda. Sådana uppgifter gör mig djupt oroad. Under hösten har vi i våra trakter märkt att mossan ökat betydligt i gräsmattorna. Det kanske man kan leva med om det bara är en tillfällighet, men det är ju ett symtom som man bör observera. Det beror på att pH-värdet sjunker, och då kommer mossan. Här kalkas mycket, både på gräsmattor och i sjöar. Resultatet är man inte riktigt klar på, i varje fall inte när det gäller sjöarna. Oavsett hur man ser på kalkningen, så botar man därmed bara ett symtom och tar inte bort orsaken till försurningen. Hur det skall kunna göras kan väl i dag ingen av oss svara på, men jag vill gärna understryka den djupa oro som man känner inför detta. Naturvårdsenheten i mitt län, Göteborgs och Bohus län, gjorde en rätt stor inventering 1969-1970. Denna borde följas upp. Man har gjort det litet sporadiskt, men inte kunnat göra det ordentligt. Det skulle vara 39 önskvärt att få möjligheter till detta. Vi vet inte hur mycket som kommer utifrån — från övriga Europa. Det talas om fifty-fifty. Vad man kan säga är att vi naturligtvis främst har ansvar för vår del, hur stor den nu är. Fru Radesjö talade om kraftfulla åtgärder och ber att regeringen skall sammanställa vunna erfarenheter och kunskaper. Jag förmodar att det skulle mynna ut i en utredning. När jordbruksministern svarar säger han att läget är allvarligt. Vi är alltså överens på den punkten. Han säger vidare att man nu inväntar en utvärdering av naturvårdsverkets undersökningar och att det sedan kan bli tid för ytterligare åtgärder. Jag vill med detta inlägg starkt understryka nödvändigheten av att någonting görs. Vi kan helt enkelt inte fortsätta utan att ta i på allvar.
Herr talman! Jag vill som svar på fru Radesjös fråga om det finns några internationella erfarenheter när det gäller kalkningen säga att vi inte känner till sådana erfarenheter. Vi håller dock själva på att skaffa oss en bättre bild av kalkningens effekt i olika avseenden. Självklart är det vår avsikt att så snabbt som möjligt sammanställa alla erfarenheter vi har och att också ta del av det material vi nu får fram till den 30 maj. Sedan skall vi försöka handla så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Till herr Eriksson i Ulfsbyn kan jag säga att remisstiden på miljökostnadsutredningen, som han hänvisar till, går ut den 1 september i år. Jag kan säga att vi inte kommer att underlåta att tillvarata någon möjlighet att angripa detta i och för sig mycket besvärliga problem. Jag finner sålunda att interpellanten och regeringen beträffande de faror som vi här har att göra med är överens om angelägenheten av att handla snabbt och om nödvändigheten av att skaffa fram det underlag som behövs för att vi skall kunna vidta de riktiga åtgärderna. Låt mig allra sist få säga — jag riktar mig då särskilt till till herr Eriksson i Ulfsbyn — att hela detta problem om försurningen är någonting att ta med i bilden, när man diskuterar vår energiförsörjning. Det är angeläget att göra oss mindre beroende av oljan såsom bränsle, eftersom vi via förbränning av olja och andra fossila bränslen får dessa kraftiga försurningseffekter.
Herr talman! Jag vill bara tacka jordbruksministern för det positiva svar som jag fick på mina senare frågor. Jag sätter min tillit till att något nu kommer att ske rätt snart på detta viktiga område och att jordbruksministern kommer att följa detta ärende och trycka på för att ytterligare åtgärder skall vidtas mot försurningen av våra sjöar.
Herr talman! Även jag vill göra en fundering kring energipolitiken och de frågor som har dykt upp i samband därmed.

I den diskussion = som har pågått om energiförsörjning och miljövård har man, anser även — Om utbetalningen jag, faktiskt rätt mycket glömt denna sida av problemet. av fraktbidrag
Herr talman! Debatten om kärnkraft och energiförsörjning ligger väldigt nära i tiden, eftersom vi skall ha den i morgon. Det är väl bättre att i dag i denna interpellationsdebatt ta upp sådana saker som ligger försurningsproblematiken närmast. Fru Radesjö frågade om statsrådet kunde redovisa någon erfarenhet från utlandet beträffande kalkningens effekt. De försök som har gjorts inom vårt område har visat att kalkningen är dyrbar i förhållande till effekten, som blir väldigt kortsiktig. Jag är glad över statsrådets svar, och jag hoppas att han inte kommer att lämna någon möda ospard i dessa frågor. Vi kommer här att med intresse avvakta vidare åtgärder från statsrådets sida.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag för att rationalisera fraktbidragsnämndens arbete vill vidtaga sådan ändring i kungörelsen om statligt regionalpolitiskt transportstöd att fraktbidragen kan utbetalas halvårsvis i efterskott. Arbetet vid fraktbidragsnämnden har successivt ökat år från år, dels genom de förbättringar i transportstödet som vidtagits, dels genom den allmänt ökade transportvolymen. Antalet stödberättigade transportsändningar har sålunda i princip fördubblats mellan åren 1971 och 1974. Den kraftigt ökade arbetsmängden vid nämnden har genom olika rationaliseringsåtgärder kunnat klaras av med oförändrat antal anställda. Genom en nyligen vidtagen ändring i fraktbidragskungörelsen har ansökningsperioden ändrats från tertial till halvår och i vissa fall till helår. Detta är en åtgärd som innebär besparingar för både nämnden och företagen. En utökning av antalet utbetalningstillfällen skulle innebära en ytterligare arbetsbelastning för fraktbidragsnämnden. Härtill kommer behovet —- i fråga om vissa slag av fraktavtal — att kunna bedöma de under året totalt fraktade volymerna med hänsyn till dessas återverkan på storleken av rabatterna från trafikföretagen.
Herr talman! Det är riktigt att antalet ärenden i fraktbidragsnämnden har ökat. Antalet sökande var 900 år 1971 och 1974 var det 1 100. Även det utbetalade beloppet i fraktbidrag har ökat från ungefär 40 miljoner 1971 till 93 miljoner, som det beräknas bli för 1974. Det sätt varpå de här bidragen utbetalas karakteriseras av att utbetalningarna efter databehandling sker i början av maj året efter det då vederbörande frakter har skett. Det betyder alltså ett å ett och ett halvt års väntan för företagen, dvs. att företagen under den tiden förskotterar bidragsdelen av frakterna. I och med att bidragens storlek ökar — och ökar kraftigt — får det allt större betydelse för företagen dels med hänsyn till de ränteförluster det innebär, dels och kanske framför allt med hänsyn till att det försämrar företagens likviditet. Jag har erfarit att fraktbidragsnämndens arbete verkligen skulle rationaliseras om utbetalning skedde halvårsvis. Jag har också erfarit att fraktbidragsnämndens nuvarande rutiner medger detta utan någon ökad arbetsbelastning. Nu säger kommunikationsministern att han har en annan åsikt, och jag kan naturligtvis inte bestrida att någon av oss har fel och att det kan vara jag. Men när två så olika åsikter står mot varandra och det från såvitt jag förstår vederhäftigt håll har berättats mig att man skulle kunna klara det här utan någon ökad organisation för fraktbidragsnämnden och när nu detta skulle ha stor betydelse för företagen inte minst ur likviditetssynpunkt, så tycker jag att det skulle vara värdefullt om statsrådet Norling ville ta ytterligare en titt på det här. Då skulle vi få klart för oss om det ligger en realitet bakom det påståendet som jag refererat, nämligen att utbetalning skulle kunna ske halvårsvis utan ökning av nämndens arbete.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig dels om jag anser det vara i överensstämmelse med riksdagens beslut angående stöd till regional busstrafik att 11 av 13 busslinjer i Kronobergs län läggs ner, dels om jag är beredd medverka till att de aviserade nedläggningarna av regional busstrafik i Kronobergs och Jönköpings län förhindras.

busstrafiken i Genom beslut den 7 maj 1975 har regeringen såsom bekant bestämt Kronobergs och att beslutet den 21 januari 1972 — i avvaktan på utvärdering av och = Jönköpings län ställningstagande till den regionala trafikplaneringen — alltjämt skall gälla.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret. Anledningen till att jag framställde den här interpellationen — det var den 29 april — var att SJ:s centralförvaltning några dagar dessförinnan hade meddelat att all återstående olönsam busstrafik skulle slopas den 1 augusti i år eller senast den 1 januari 1976. Helt naturligt väckte detta en stark opinion, och man frågade sig vad SJ egentligen menar. Skall SJ vara ett serviceorgan som betjänar allmänheten och tillgodoser behovet av kollektiv trafik eller tänker SJ för framtiden endast driva de bästa bitarna av det nuvarande järnvägsnätet? I interpellationen tog jag upp situationen vid SJ:s busslinjegrupp i Växjö, där 11 av 13 linjer skulle försvinna, om SJ:s beslut genomfördes. Jag tycker att detta är ett högst besynnerligt agerande från SJ-ledningens sida — helt utan hänsyn till allmänhetens behov av kollektiva trafik medel. Under senare år har ju SJ lagt ned järnvägslinjer och dragit in den lokala tågtrafiken på många områden. De nedlagda järnvägarna har ersatts med bussar, men efter en tid kommer hotet om att även bussarna skall dras in. Samtidigt uppmanas allmänheten att utnyttja de kollektiva trafikmedlen. Men förutsättningen för att vi skall kunna använda de kollektiva trafikmedlen är dock att det finns tåg eller bussar som går och som också stannar vid stationerna. Som svar på min interpellation hänvisar statsrådet till vad regeringen föreskrev den 21 januari 1972 och säger att detta står fast. Det har regeringen beslutat den 7 maj i år, alltså ungefär en vecka efter det jag ställde min interpellation. Jag har tacksamt noterat detta regeringens beslut och statsrådets svar här i dag. Men, herr statsråd, är nu detta regeringens beslut och statsrådets svar liktydigt med att SJ-ledningen kommer att leva upp till beslutets innehåll? Jag ställer den frågan, eftersom SJ-ledningen tidigare inte har följt regeringens föreskrifter från 1972. Därtill kommer SJ:s handläggning av frågan om personalbehovet. Jag vet inte om statsrådet känner till att SJ inte ger några medgivanden till rekrytering av personal, i varje fall inte för Växjö busslinjegrupps vidkommande. För dagen finns det en vakant tjänst i Växjö, och efter den 1 juli kommer det att finnas tre vakanser i Växjö. Inga rekryteringsmedgivanden har lämnats från SJ:s sida, trots att man har gjort framställning härom. Får man inte ersätta dessa vakanser medför detta 43 nedskärningar i den nuvarande trafiken. Skall trafiken upprätthållas måste det ju ändå finnas en förare bakom varje ratt. Utifrån detta förhållande frågar jag om statsrådet anser att ett sådant agerande står i överensstämmelse med det svar som statsrådet har lämnat på min interpellation. Därtill kommer att några nyinvesteringar inte görs i vagnparken, vilken undan för undan slits ned. Det leder till att driftstörningarna ökar. De anställda lever också i mycket stor ovisshet om den fortsatta utvecklingen.
Herr talman! Det kanske finns anledning att något modifiera det som herr Gustavsson i Alvesta nu sade. Det är till att börja med mycket viktigt att som grund för vår diskussion ha det som i budgetpropositionen i år har föreslagits av mig och sedermera godkänts av riksdagen i fråga om den verksamhet som vi nu diskuterar, för att vi sedan skall kunna tala om tillämpningen.

I de fall där det inte är möjligt att vidmakthålla en rimlig trafikförsörjning med tillgodoseende av kravet på kostnadstäckning bör bidrag kunna utgå av allmänna medel. Detta är grundtanken i bidragsgivningen avseende den lokala trafikservicen. Det har också varit grundtanken i arbetet med de regionala trafikplanerna. Det kan konstateras att det stöd som f. n. utgår till den regionala trafiken inte förslår för att i rimlig utsträckning kunna fullfölja intentionerna i de persontrafikplaner som nu framlagts.

Jag har sagt detta, herr talman, därför att det är det beslutet som reglerar den här verksamheten. Det finns en viss anledning att konstatera vad statsmakterna genom SJ, utöver det som här sagts och som är föreskrivet, har gjort och gör i uppehållande syfte till dess vi får ett bidragssystem som kan sägas täcka det område som är avsett att få bidraget. 1972 kom regeringens beslut, som innebar — såsom sagts i interpellationssvaret — att SJ på vissa linjer, ganska många sådana, skulle vidmakthålla den regionala busstrafik som fanns vid detta tillfälle. Sedan har det självfallet varit angeläget för SJ att från tid till annan — nu senast — Nr 90 för några veckor sedan — konstatera den situation, bl.a. när det gäller ekonomin, som uppstått för delar av dessa linjer. Regeringen har emel Sn lertid funnit att det måste vara riktigt att även fortsättningsvis låta dessa äga linjer finnas kvar så att man inte urholkar — vilket kan bli fallet i många — Om den regionala områden — det underlag som behövs för att upprätthålla en någorlunda busstrafiken i rimlig trafikservice. Kronobergs och Sedan det här har sagts skulle man, herr Gustavsson i Alvesta, kunna — Jönköpings län fråga sig hur det ser ut på den andra sidan, när det gäller den enskilda busstrafiken. Också det är nog värt en mässa någon gång, herr Gustavsson. Det vore bra om man i sådana här sammanhang kunde få en kartläggning av, eller åtminstone diskussion om, allt det som där sker — i det tysta — i form av inskränkningar, indragningar, bristande förnyelse av material, för att inte tala om rekrytering. Det kanske är riktigare att använda uttrycket ”inte sker”. Även den här trafiken bedrivs i många fall i bygder där människorna knappast kan skilja på om det är SJ eller något privat bussföretag som bedriver den. I sådana här diskussioner skall vi kanske vara litet försiktiga med att utnämna syndabockar — i det här fallet enbart SJ. En mer realistisk och mer omfattande diskussion beträffande det område som herr Gustavsson kommer ifrån — och andra platser runt om i hela landet — skulle kunna visa skrämmande exempel på vilken nonchalans och vilket ointresse man från den privata näringens sida visar när det gäller att leva upp till intentionerna att hjälpa människorna till en vettig kollektiv trafik. Herr Gustavsson i Alvesta har inte sagt ett ord om detta — och jag kanske inte heller hade väntat mig det. När vi har SJ-trafik någonstans har vi emellertid sett till att den fortsätter. Trots stora förluster för trafiken beslutar vi att den skall bedrivas till nytta för de människor som behöver den. Därför tycker jag att den debatt som har följt efter riksdagens beslut om höjda bidrag till sådana här former av trafik trots allt skulle kunna ackompanjeras av ett konstaterande — även av herr Gustavsson i Alvesta — att här skett positiva ting i motsats till vad som tyvärr oftast sker när det gäller den andra

Herr talman! Jag måste säga att det var en mycket märklig argumentering som herr statsrådet kom in på. Vi är överens i vad gäller den första delen av det som herr statsrådet tog upp, där statsrådet hänvisade till vad riksdagen har beslutat. Men det är inte det som min frågeställning gäller, utan den avser huruvida det svar som statsrådet givit innebär att SJ kommer att efterleva riksdagens och regeringens beslut 1972. Det har ju visat sig att SJ hittills inte gjort detta när företaget dragit in busslinjer.

I annat fall blir det ju automatiskt en nedskärning av busslinjetrafiken. Vidare kommer här statsrådet in på de privata bussföretagen. Dessa har vi väl ingen anledning att diskutera i det här sammanhanget. Därtill får vi väl konstatera att de privata busslinjeföretagen aldrig annonserat att de skulle på något sätt vara ansvariga för hela svenska folkets busslinjetrafik. Jag känner till de problem som finns på det området, men det är inte så länge sedan som statsrådet själv yttrade att SJ måste vara ett serviceföretag, och i så fall måste vi också se till att vi med olika medel verkligen medverkar till att möjliggöra detta, bl.a. i ekonomiskt avseende.
Herr talman! Jag förstår mer än väl att herr Gustavsson i Alvesta så snabbt som möjligt vill komma ifrån diskussionen om den privata bussnäringens arbetssätt. Inte heller jag skall fortsätta den diskussionen, eftersom det skulle dels förlänga debatten, dels kanske avslöja förhållanden som knappast skulle vara rekommenderande för många sådana företag. Det var emellertid riktigt att herr Gustavsson sade att de privata busslinjeföretagen aldrig utgivit sig för att vara något hela folkets kommunikationsföretag. Det instämmer jag fullt i. Det är vidare för mig bara angeläget att på nytt konstatera att regeringen nu har uttalat att de beslut som vi fattade i januari 1972 om att trafiken trots kraftiga underskott skall fortsätta på en rad regionala busslinjer skall gälla t.v. Med det beskedet, som SJ har fått, är det inget som helst tvivel om att den oro som människor i många bygder kunde ha känt i samband med förslaget om vissa inskränkningar nu är stillad.
Herr talman! Man kan ibland i interpellationsoch frågedebatter, om man avviker från ämnet, få det svaret från statsrådet att man gått utanför interpellationens innehåll. Jag måste konstatera att det i dag är statsrådet som avviker från interpellationens innehåll. Vi diskuterar nu en SJ-fråga, närmast SJ:s busslinjegrupp i Växjö. I stället för att svara på de frågor jag ställt börjar då herr statsrådet att tala om de privata bussföretagen. Herr talman! Kan inte statsrådet svara på den fråga jag ställde beträffande personalsituationen, nämligen följande: Vill statsrådet medverka till att de aktuella vakanta tjänsterna inom busslinjegruppen i Växjö blir besatta? I annat fall förpliktar ju det besked regeringen givit inte till något, utan det blir en inskränkning av busslinjetrafiken. Jag tycker att statsrådet kunde ägna sig åt den frågan i stället för att spåra in på spörsmålet om de privata busslinjerna.
Herr talman! Jag kommer inte att ta något som helst initiativ när det gäller personalrekryteringen i det område som herr Gustavsson i Alvesta talar om. Det skulle verkligen vara fråga om en mycket intrikat inblandning i förhållanden som skall regleras mellan företaget och de anställda och deras organisationer. Jag trodde knappast att herr Gustavsson i Alvesta skulle konkretisera frågan, men när han nu har gjort det vill jag gärna säga att det aldrig skulle falla mig in att gå in i en lokal rekryteringsfråga vid statens järnvägar, när det finns starka fackliga organisationer som tillsammans med företaget i olika organ skall diskutera sig fram till vettiga lösningar på de här problemen. Det blir alltså ett mycket klart besked till herr Gustavsson, och dessutom är det naturligtvis helt riktigt. Så talade herr Gustavsson om utvikningar. Jag trodde att även om det här rörde SJ kunde det finnas anledning att diskutera kommunikationsförhållandena för alla människor i olika regioner. Ingen skall ju behöva lida alldeles särskilt, tycker jag, därför att han råkar bo i ett område där privata busslinjer sköter trafiken. Jag förstår att herr Gus tavsson i Alvesta inte anser att det är värt att diskutera deras problem; jag ville bara antyda dem.
Herr talman! Jag konstaterar att statsrådets senaste inlägg innebär att man inte kan uppehålla den trafik som i dag finns i Växjödistriktet. Det innebär också att det svar som jag fått av statsrådet i dag och det beslut som regeringen har fattat inte är så fulländade de som de kan se ut på papperet.

Herr talman! Herr Danell har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit med anledning av trafikutskottets betänkande nr 1974:24 i syfte att — med hänsyn till reguljärflyget — skapa rimligare förutsättningar för chartertrafiken. I det betänkande som herr Danell åberopar hemställde trafikutskottet att bl.a. en av herr Danell väckt motion om den interkontinentala chartertrafiken inte skulle föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Utskottets hemställan bifölls den 20 november 1974. Utskottet hänvisade till de ändringar i de skandinaviska charterreglerna som jag och mina danska och norska kolleger kom överens om i juni förra året. För sin del ansåg utskottet att dessa ändringar innebar förbättringar av tidigare gällande regler på området. Utskottet påpekade att de skandinaviska ministrarnas beslut också innebar att charterreglerna skall ses över kontinuerligt. Utskottet förutsatte att vid denna översyn och vid prövningen av ansökningar om flygresetillstånd hänsyn kommer att tas till önskemålen om att i än större utsträckning få till stånd prisbilliga flygresor och utvidgningar av charterreglerna. Den mycket positiva syn på chartertrafiken som kom till uttryck i trafikministrarnas beslut för knappt ett år sedan har - som utskottet förutsatte — återspeglats i den praktiska utformningen och tillämpningen av charterreglerna. Utöver de omfattande förbättringar som var en direkt följd av beslutet har vissa andra betydelsefulla åtgärder vidtagits. BI. a. har bestämmelserna om föreningsflyg liberaliserats så att förbudet mot att flera föreningar gemensamt chartrar ett flygplan till interkontinental destination har väsentligt uppmjukats.

Herr talman! En bakgrundsbeskrivning till en debatt om charterverksamheten är i dag i stort densamma som en som jag gjorde i motionen 1974:1420 och även i den efterföljande debatten i november i fjol. Eftersom den debatten kom så sent på året ansåg jag det föga meningsfullt att ånyo väcka en motion om liberalisering av charterreglerna till årets riksdag. Det är av den anledningen som jag nu har återkommit med en interpellation i frågan. Sedan oljekrisen vintern 1973-1974 har charterbolagens och researrangörernas vardag avsevärt förändrats. Tidigare hade man blivit van vid en passagerartillströmning som uppgick till + 20 96 per år. Helt raskt gav oljekrisen drastiskt högre driftkostnader, och med den allmänna oro som spred sig våren 1974 sjönk därför passagerarantalet snabbt. Slutresultaten för 1974 kan nu läsas i luftfartsverkets statistik, som nyligen publicerades, där det framgår att antalet charterpassagerare som flög från svenska flygplatser sjönk med 11 96 till drygt 772 000. Eftersom läget dock ljusnade under andra halvåret 1974, hoppas man nu i resebranschen på en femprocentig ökning per år de närmaste åren. Redan under 1975 ser man fram emot att kanske åter nå 1973 års siffror. Den osäkerhet som präglat chartermarknaden har drabbat många företag. Eftersom man i branschen hade räknat med en tioprocentig ökning av antalet passagerare 1974 men fick en lika stor — och t.o.m. litet större — minskning, gav utvecklingen det senaste året en väldig överkapacitet i charterföretagen. Man beräknade för ett år sedan — och de siffrorna uppges fortfarande vara aktuella — att de skandinaviska flygbolagen hade en överkapacitet på 25 96 eller ca 1 miljon turoch returplatser. Vissa företag valde att hyra ut sina plan till mer kapitalstarka bolag. Exempelvis hyrde Sterling Airways ut en Boeing 727 till Egypten och Maersk Air en likadan maskin till Iran Air. Charterföretag i hela Europa hade svårigheter, och bland många med ekonomiska problem blev två engelska, ett finskt, ett norskt och ett schweiziskt bolag tvungna att helt inställa sin verksamhet. I Sverige bidrog överkapaciteten till att SAS charterföretag Scanair tvangs att säga upp sitt avtal med Eriksbergs verkstad om de tre B 727-plan som man hittills har långtidshyrt. Jag berörde detta i min interpellation, och det är med glädje man kan konstatera att lösningen har blivit tillfredsställande — att det har blivit trygghet i anställningen för dem som arbetar hos Transair genom att nu Scanair övertar Transair såsom dotterbolag. Utifrån denna verklighet valde jag att förra året skriva en motion som syftade till en liberalisering av charterreglerna, vilkas öde främst bestämmes av de skandinaviska trafikministrarna. Åtgärderna för en liberalisering kan vara många, men framför allt har önskemålen kretsat kring förändring av reglerna om antalet minimidagar för charterresa, möjligheten att arrangera resor mellan europeiska huvudstäder och kanske framför allt nya resmål. Under de år som expansionen pågått inom den skandinaviska charterverksamheten har också reglerna då och då förändrats till det bättre. Nya regler om kortvariga resor och mindre antal passagerare på resorna är några förändringar som förbättrat utbudet av resor. I förra årets motion berörde jag en näraliggande fråga som gällde behovet av en parlamentarisk utredning om bl.a. den framtida charterverksamheten. Detta gjorde jag nu inte bara för att det brukar vara populärt att kräva parlamentariska utredningar i viktiga frågor, utan jag gjorde det av den anledningen att vi just inom luftfartspolitiken har haft så gott som enbart ämbetsmannautredningar, där trafikministrarna kommit in i slutvändorna. Detta gäller inte bara chartertrafiken utan också vårt inrikesflyg — i frågor om linjetaxi m.m. Det skulle inte skada, enligt min och många andras — även inom luftfartsverkets tjänstemannakår — uppfattning, om parlamentariker fick möjlighet att utreda frågan om vårt framtida flyg och då inte minst charterflyget. Det skulle vara intressant att få höra kommunikationsministerns synpunkt på denna min uppfattning. Den stora frågan måste vara hur långt man kan gå i liberaliseringen av charterreglerna utan att allvarligt ifrågasätta SAS verksamhet. I det nuvarande systemet med återkommande — om jag så får kalla dem — presenter till researrangörer och charterbolag med exempelvis nya resmål, tycks man helt lämna principfrågorna därhän. Således måste vi veta svaren på frågorna hur en utbredning av charterflyget egentligen skadar det reguljära flyget, om man över huvud taget kan tala om någon skada, och var gränserna i så fall går för charterflygets verksamhet så att vi inte skall försvåra SAS arbete. Jag är övertygad om att det skulle vara till fördel för arbetet och planeringen inom SAS, hos researrangörerna och charterbolagen om man verkligen fick klarlagt hur reglerna skall se ut i framtiden. Som exempel på svårigheter som kan uppstå vill jag nämna att när de nya resmålen, däribland Mexico, offentliggjordes förra året uttalade SAS stor förvåning — i alla fall enligt tidningsuppgifter — eftersom man i det flygbolaget just var i färd med att öppna en reguljär linje till Mexico. Detta visar att vet man inte riktigt vilka spelregler som finns på marknaden, så kan det ställa till trassel för alla inblandade parter. Jag kan också hänvisa till uttalande som DAC -— ett skandinaviskt departementalt arbetsutskott för översyn av charterbestämmelserna — gjorde förra året. Där sades bl.a. att sällskapsresor inte bör tillåtas till sådana destinitioner som beflygs av SAS eller som påverkar trafikunderlaget för närliggande SAS-linjer. Vidare uttalades att det kan vara ett skandinaviskt intresse att reservera vissa destinationer för linjefarten, trots att SAS ännu inte tagit upp trafik på ifrågavarande sträckor. — Detta framgår av trafikutskottets betänkande 1974:24. Jag menar att med sådana mycket vaga formuleringar är det svårt för alla inblandade att egentligen veta vilka regler som gäller. Det skulle vara av stort värde om kommunikationsministern även på denna punkt ville redogöra för sin syn på de principiella frågor som berör både charteroch reguljärflygets framtida villkor. Som svar på min fråga om vilka åtgärder kommunikationsministern vidtagit i anledning av den positiva inställning som trafikutskottet visade förra året i vad gäller charterverksamheten redovisar kommunikationsministern utförligt just utskottets ställningstaganden 1974. Men endast ett par rader i interpellationssvaret innehåller uttryck för en fortsatt positiv behandling på departementsnivå av charterreglerna. Kommunikationsministern säger bl.a. att förra årets förändringar av charterreglerna och den positiva syn på charterverksamheten som visades därmed ”återspeglats i den praktiska utformningen och tillämpningen av charterreglerna. Utöver de omfattande förbättringar som var en direkt följd av beslutet har vissa andra betydelsefulla åtgärder vidtagits.” Som exempel på det senare nämns att bestämmelserna om föreningsflyg mjukats upp. Med anledning av denna avslutning på interpellationssvaret måste jag göra följande kommentarer. För det första kan man knappast tala om omfattande förbättringar som en följd av förra årets nya charterregler. Det var förbättringar, men huruvida de var omfattande eller inte tvistas det om på många håll. Av de då nya sex resmålen är det i dag bara ett — Mexico — som anses vara realistiskt. Den trafiken börjar i oktober. De övriga resmålen - som inte heller de bestämdes i samråd med researrangörerna - kommér knappast att utnyttjas på grund av långa och dyra resor men också på grund av resp. länders små möjligheter att erbjuda skandinaviska turister den efterfrågade servicen. I detta sammanhang vill jag fråga kommunikationsministern: Vad finns det för möjligheter att exempelvis Östafrika Tanzania och Kenya — skall öppnas för chartertrafik? Östafrika är det i dag mest efterfrågade nya resmålet, och de berörda länderna har vid uppvaktningar gjort en rad propåer där de klart uttalat att de är villiga att ta emot svenska turister. Det synes som om Tanzania och Kenya dessutom är prioriterade länder i vår u-hjälpspolitik, och det kan också vara ett skäl att visa att man har intresse för att närma sig dessa länder med en turisttrafik. För det andra skulle jag vara tacksam om kommunikationsministern kunde utveckla vad som menas med att ”vissa andra betydelsefulla åtgärder vidtagits” för att liberalisera charterreglerna. Såvitt jag förstår ger de nya reglerna om föreningsflyg ingen betydelsefull effekt vare sig för de stora grupperna konsumenter eller för producenter i branschen. Herr talman! Det finns mycket mer att tala om när det gäller charter och turistresor, men jag skall inte vidare utveckla dessa frågor i dagens debatt. För den skull nedvärderar jag inte sådana frågor som — för att ta ett exempel — varför det skall vara tre gånger så höga passageraravgifter när man åker från Sturup som när man åker från Kastrup. En del andra frågeställningar finns som sagt också. Avslutningsvis vill jag dels tacka kommunikationsministern för det svar jag fått, dels understryka det viktiga i att man — och det tror jag att vi är överens om =— när det gäller både det reguljära flyget och charterflyget får klara regler för den framtida verksamheten. Detta är ju ytterst en fråga om att vi till lägsta möjliga priser och med god service skall kunna erbjuda fler människor att på sin semester besöka geografiskt avlägsna — och om inte chartern fanns även ekonomiskt sett avlägsna — resmål.
Herr talman! Det var många frågor som herr Danell ställde, men jag skall försöka fatta mig så kort som möjligt. Låt mig då börja med den fråga som herr Danell framställde i slutet av sitt anförande. Han efterlyste en parlamentarisk utredning, som jag uppfattade skulle tillsättas här i vårt land. Så här omedelbart har jag litet svårt att se vilken glädje vi skulle ha av en sådan parlamentarisk utredning här i landet, när vi ju hela tiden måste diskutera dessa frågor utifrån skandinavisk synvinkel. Vi arbetar ju här med gemensamma skandinaviska regler och bestämmelser, och ingen har hittills ifrågasatt att vi skulle fortsätta att resonera på skandinavisk basis. Vidare tycker jag det är litet orättvist mot DAC att säga att det inte har skett någonting där. Tvärtom har det skett en hel del förbättringar, naturligtvis inte så många och stora som researrangörerna hoppats — dithän lär vi väl aldrig komma — men utöver det som jag tyckte var värt att ta med i interpellationssvaret har det skett rätt mycket som jag är övertygad om att också herr Danell känner till och som vi väl alla kan vara överens om finns med i hela detta paket. Jag nämner här bara rent rubrikmässigt att det nu är möjligt att anordna fyradagars sällskapsresor till de traditionella semestermålen vid Medelhavet. Det är en gammal begäran från researrangörhåll som vi ju har sagt ja till. Likaså vill jag nämna utvidgningen av möjligheterna till charter med s.k. weekendresor med två övernattningar över veckosluten, dels till Skandinavien från andra europeiska länder, dels från huvudstäderna i Skandinavien till olika platser i våra grannländer. Jag vill också nämna kravet på en ändring av sällskapsresegruppernas storlek. Det har vi också tillgodosett. Herr Danell nämnde bl.a. de nya resmålen, och där kan det definitivt inte vara riktigt att säga att flertalet av de sex resmål som nämndes har varit obekanta eller ointressanta. Redan innan trafikministrarna fattade beslut om dessa nya resmål hade ansökan inkommit om tillstånd till sällskapsresor till åtminstone ett av de nya målen, nämligen till Azorerna. Ansökningar har också inkommit och beviljats när det gäller resor till Mexico och Cuba. Såvitt jag förstår är resebyråerna också intresserade av de resmålen. Herr Danell diskuterade också frågan om linjetrafiken kontra chartertrafiken och tog på nytt exemplet med Tanzania och Kenya i Östafrika.

Jag tycker också vi skall försöka bli ense om att i den diskussion som från tid till annan förs om ytterligare liberaliseringsåtgärder inom charterflyget måste vi ändå ta med den verklighet som vi lever i och som vi alltid måste ta hänsyn till, nämligen den att vi har SAS företaget som vi knappast kan komma förbi, hur gärna vi än skulle vilja det utifrån någon eller några intressenters synpunkter. Sedan tror jag också att herr Danell har litet fel när han säger att man inte har diskuterat principerna för nya chartermåls inverkan på linjetrafiken. Jag har åtminstone ett svagt minne av att det i DAC-kommitténs rapport från juni i fjol förs ett resonemang om dessa förhållanden. Jag kan inte på ögonblicket säga var någonstans i betänkandet detta behandlas, och jag kan inte heller säga hur utförligt kommittén diskuterar saken, men att det förs ett resonemang om konsekvenserna för linjetrafiken kontra chartertrafiken tror jag mig bestämt komma ihåg. Jag har all respekt för behovet av nya resmål och av att genomföra nya liberaliseringsåtgärder på detta område, som herr Danell tog upp i slutet av sitt anförande. Jag tror att vi valt rätt väg när vi från tid till annan på nordisk basis och med utgångspunkt i krav från researrangörer och andra diskuterar vad som kan göras nu och vilka åtgärder och förslag vi måste vänta med. På det sättet har vi så gott som ständigt en dialog i gång mellan de tre länderna, deras regeringar och övriga intressenter för att göra det bästa möjliga av en många gånger svår materia, som detta ändå är. Herr Danell har inte ifrågasatt det sistnämnda.
Herr talman! Beträffande mitt förslag om en parlamentarisk utredning vill jag säga att det är givet att man måste ha ett skandinaviskt samarbete. Vad jag har uttalat är att principen att även parlamentariker skall få vara med när vi utformar vår luftfartspolitik är sympatisk. Så är i dag inte fallet, oavsett om det gäller internationell eller svensk luftfart, och det beklagar jag. Vi kan naturligtvis resonera om huruvida de förbättringar som genomfördes förra året var omfattande eller inte. Det framgår dock klart vilka åtgärder det var som vidtogs - kommunikationsministern nämnde en del, jag nämnde en del andra. Som jag sade innebär de förbättringar, och det har under årens lopp skett förändringar och förbättringar av reglerna. Men de kan, som jag ser det, inte betraktas som omfattande.

Vi kan konstatera att det fortfarande bara är ett stort resmål bland de förra året presenterade sex nya och det är Mexico. Det visar väl att utredningen trots allt inte gav så mycket. Så till resonemanget huruvida man skulle kunna acceptera Östafrika som ett resmål eller inte. I och för sig är det ett önskemål från både konsumenter och producenter att få använda sig av Östafrika. Även från Kenya och Tanzania har det framförts önskemål om att få ta emot svenska och skandinaviska turister. Vilken linje man skall följa och i vilken utsträckning SAS skulle bli lidande om man införde chartertrafik är naturligtvis en svår fråga. Men vi skall komma ihåg att det är fel att säga att varje ny chartertrafiklinje undergräver det reguljära flygets verksamhet. Det har aldrig framförts några klara bevis för ett sådant påstående. Tvärtom! För några år sedan gjordes en irländsk utredning om tio europeiska länder och deras chartertrafik, och i den kunde man t.o.m. visa att det reguljära flyget vann på chartertrafiken. På Mallorca hade man exempelvis chartertrafik först, och därefter fick man reguljär trafik. Det är alltså inte entydigt att chartertrafiken undergräver det reguljära flygets verksamhet. Jag menar att det här är ett svårt problem. Därför gör jag inga klara uttalanden om vad som är rätt och riktigt. Men jag tror att det skulle vara oerhört värdefullt om alla intressenter när det gäller en utveckling av chartertrafiken — representanter för researrangörer, representanter för luftfarten och parlamentariker — fick sätta sig ned, precis som RTS föreslår i sitt yttrande över min motion, för att gemensamt finna de vettigaste linjerna. Det är inte bra som det nu är — ett år kommer man med en present i form av nya resmål, så går det ett par år, det görs hårda påtryckningar, och så ger man efter ytterligare litet grand. Jag tror som sagt att det även för SAS skulle vara värdefullt, om man kunde spika klara och fasta riktlinjer för den fortsatta verksamheten. Jag vill till slut bara citera det som kommunikationsministern skriver i sitt svar på min interpellation, där behandlingen av min motion förra året nämns: ”Utskottet påpekade att de skandinaviska ministrarnas beslut också innebar att charterreglerna skall ses över kontinuerligt.” Detta har kommunikationsministern inte emotsagt, och nu framgår det också av DAC-kommitténs utredningsbetänkande. Då frågar jag: På vilket sätt skall dessa ändringar användas? Ännu mer intressant vore det att få veta på vilket sätt man har använt sig av denna möjlighet under det gångna året, sedan man senast ändrade charterreglerna.
Herr talman! Som svar på den senast framställda frågan vill jag svara att kommitténs arbete fortsätter; det har ju inte avslutats. Det är en lång rad frågor som den har framför sig — både dem som har angripits fram till nu och de nya frågor som väcks från tid till annan. I det sammanhanget vill jag påminna om att kommittén vid det arbete som pågick fram till dess att rapporten framlades i juni i fjol hade hearings med de personer som herr Danell här nämner och som enligt honom tydligen skulle ha stått utanför detta arbete. Det var emellertid både researrangörer och charterföretag som kallades in till kommittén för att lämna sina synpunkter på arbetet innan detta avslutades. Här har inte förekommit något försök att dölja något för någon eller rättare sagt att undvika att lyssna på synpunkter från någon som kunde ha intresse av frågan. Att sedan Researrangörernas samarbetsorganisation, när det hela är färdigt, säger att ingenting av detta har någon praktisk betydelse, tycker jag är litet trist. Man må ha väntat sig mycket mera, men jag upprepar att det trots allt hände en del positiva ting. Anser man att detta inte var av någon som helst praktisk betydelse, får väl det uttalandet stå för Researrangörernas samarbetsorganisations räkning. Jag har aldrig hävdat — och jag vill inte hävda det i dag heller — att varje ny charterlinje skulle vara till skada för SAS. Däremot hävdar jag gärna att man, innan man startar eller ger klarsignal för en ny linje, åtminstone bör veta vad man gör — även i den fråga som gäller SAS verksamhet kontra den tilltänkta charterlinjens. Det är väl riktigt att det inte finns bara antingen svart eller vitt i den här frågan, utan att det säkert finns många andra nyanser av olika resultat, beroende på vilken linje och vilka destinationsorter man väljer. Jag tycker det är värdefullt att kunna konstatera att man måste gå ganska försiktigt fram utan att förlora det mål man har i sikte, vilket också framkom när den senaste rapporten presenterades i fjol sommar. Då uttalade ministrarna att allmänheten i de skandinaviska länderna bör få ökade möjligheter till rekreation och till att lära känna andra länder. I den mån detta inte kan ske inom ramen för den vanliga flygtrafiken eller föreningsflyget är det önskvärt att det finns sällskapsreseflygningar på charterbasis. Vi tillade då att utvecklingen inte får leda till att linjebolagen utsätts för sådan konkurrens från chartertrafiken, att möjligheterna att upprätthålla den reguljära trafiken allvarligt inskränks. — Detta konstaterade vi när vi gemensamt lade fram resultatet. Jag tror knappast att herr Danell i den delen har någon avvikande mening.
Herr talman! Först vill jag säga om det arbete som har utförts att det är bra att man har haft kontakt med alla intressenter och att man har hållit hearings. Det är bara litet beklagligt att resultatet av utredningen sedan upplevs som en total överraskning för alla inblandade parter. Det skulle nog ha varit till fördel, om man hade arbetat fram en gemensam lösning. Jag tror även att researrangörerna kan inse realiteter och att också de kan slå av på sina krav, men jag anser det vara oerhört viktigt med en samverkan för att nå de bästa lösningarna. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till kommunikationsministern. Jag tror att svaret på den kan ha både principiell och praktisk betydelse. Det gäller principfrågan om nya charterlinjer. Jag tar Östafrika som ett exempel. Kan vi räkna med att kommunikationsministern i dag är sysselsatt med att — genom de olika organ som finns — tillsammans med de andra skandinaviska länderna försöka finna nya resmål? Den direkta frågan tror jag är värdefull att få besvarad. Jag delar den uppfattning som DAC-kommittén i mycket allmänna formuleringar uttryckte förra året om förhållandet mellan det reguljära flyget och charterflyget. Det citat som jag tidigare läste upp av vad DAC kommittén uttalat om vilka regler man skulle följa visar dock med all önskvärd tydlighet att det är fråga om mycket allmänna formuleringar. Det måste, som jag ser det, skapa stora problem i det utredningsarbete som nu pågår. Det skulle säkert vara en fördel om man vågade släppa in några parlamentariker i detta arbete. Till slut måste jag kommentera det som kommunikationsministern skrivit i sitt svar, nämligen att det har vidtagits betydelsefulla åtgärder även efter förra årets presenterade resmål. Jag har inte fått några exempel på sådana betydelsefulla åtgärder. Det kanske händer någonting i det tysta. I så fall är jag tacksam om vi kunde få exempel på sådana åtgärder.
Herr talman! Jag vill först säga, herr Danell, att självfallet kommer vi både här i Sverige och i de övriga skandinaviska länderna att framdeles, liksom vi gör f. n., följa vad som händer i fråga om tänkbara nya resmål. Det förutsätter emellertid att det kommer någon och vill diskutera nya resmål. Vi skall gärna även utan att sådana förslag framföres ändå diskutera nya resmål, men såvitt jag erfarit är det inte särskilt gott om förslag till sådana just nu. Östafrika finns där, det vet vi, och det har jag nyss till herr Danell sagt min principiella uppfattning om. Utöver det tror jag mig veta att det inte finns gott om förslag just för tillfället. Det hindrar som sagt inte att de skandinaviska regeringarna ändå kan diskutera dessa frågor. I min tidigare replik om nyheter och liknande hade jag även förenings riksdagspartierna att deltaga i förberedelsearbetet inför FN:s extra generalförsamling hösten 1975 flygning i tankarna. På direkt fråga av herr Danell vad som kunde ligga i mitt svar i den delen vill jag säga att det s.k. splitcharterförbudet innebär att en föreningsflygning inte får bestå av mer än fem grupper. Efter skandinaviskt samråd har luftfartsverket för 1975 lämnat tillstånd till ett amerikanskt bolag att utföra en serie föreningsflygningar till Sverige, där varje flygning kan bestå av fem grupper. Detta har självfallet stor betydelse också ur svensk turistsynpunkt. Ett starkt önskemål från charterbolagens sida har varit att få kombinera sällskapsresor till Ceylon med längre utfärder till södra Indien, vilket charterreglerna inte tillät. I linje med liberaliseringen av reglerna för den interkontinentala chartertrafiken har också det önskemålet tillgodosetts. Det är alltså en rad saker och ting som har skett — kanske inte alla har uppmärksammats men det sker en utveckling.

Herr talman! Herr Granstedt har i en interpellation till utrikesministern ställt frågan på vad sätt denne avser bereda riksdagspartierna möjlighet att delta i det svenska förberedelsearbetet inför FN:s generalförsamlings sjunde extra möte i september 1975. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Den extra generalförsamlingen utgör en uppföljning av det sjätte extra mötet med FN:s generalförsamling om råvaror och utvecklingsproblem samt av de konferenser som sedan hållits om bl.a. livsmedel, befolkning, industri och miljöproblem. Mötet kan bli en betydelsefull etapp på vägen mot mera rättvisa ekonomiska förhållanden i världssamfundet. För att utarbeta underlag till svenska positioner vid den extra generalförsamlingen har en arbetsgrupp tillsatts under min ledning med deltagande av statssekreterare och andra tjänstemän i berörda departement. Detta arbete har pågått ett par månader, varvid kontakter också tagits såväl med isom med u-länder. Vad avser olika riksdagspartiers möjlighet att delta i förberedelsearbetet vill jag först nämna att som sker inför reguljära möten med FN:s generalförsamling de i utrikesutskottet företrädda partierna inbjudits att delta i den svenska delegationen vid den extra generalförsamlingen. De företrädare som dessa partier utser kommer också att inbjudas till samråd med arbetsgruppen. Ett första möte planeras äga rum inom kort. Utrikesnämnden kommer i sinom tid att få ta ställning till den instruktion som skall utarbetas för den svenska delegationen vid generalförsamlingens extra möte. Jag vill ytterligare i detta sammanhang nämna att arbetsgruppen kommer att sammanställa ett informationsmaterial som skall offentliggöras inför den extra generalförsamlingen.

Herr talman! Interpellanten tycks inte vara närvarande. Jag tycker emellertid att det vore fel om inte någon tackar statsrådet för svaret. Jag vill gärna göra det och uttrycka min tillfredsställelse med att de parlamentariska representanterna får tillfälle att delta i förberedelsearbetet. Av särskilt värde är att de som kommer att utses får tillfälle att innan de reser till New York samråda med den arbetsgrupp som här finns. Jag hoppas att det inte bara blir ett formellt sammanträde, utan att delegaterna kan komma dit väl rustade för sin uppgift.

Herr talman! Sökandet efter förklaringen till förborgade ting, efter den enkla sanningen bakom allt det märkvärdiga som formar sig i och utgör det vi kallar naturens ordning har alltid varit tvillingbror med människans utveckling. Från början tog sig denna drift uttryck i en allmän mer eller mindre organiserad nyfikenhet på allt som inte omedelbart kunde konkret förklaras med de fem sinnenas hjälp. I dag och sedan länge är sökandet efter det okändas verkningssätt väl organiserat och uppdelat på en rad vetenskapliga discipliner och kallas forskning. En betydande del av denna forskning utgöres av den naturvetenskapliga forskningen och allt fler i denna forskningssektor engagerade människor har i dessa yttersta dagar kommit att inrikta sina ansträngningar på att söka svar på frågan om människan på längre sikt över huvud taget har några möjligheter att överleva såsom art. Självfallet syftar denna forskning till ett mål eller slutprodukt, nämligen att presentera de vägar människan har att beträda och de ramar hon har att verka inom för att fortsatt levnad som medveten och civiliserad varelse skall kunna garanteras arten homo sapiens. De forskare som allt intensivare engagerar sig i denna på sitt sätt vidunderliga uppgift återfinns inte bara på det tekniska området utan även medicinsk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning kommer här i förgrunden. Av lätt insedda skäl ligger dock tills vidare tyngdpunkten och primärforskningen på det tekniska området. En grundläggande sanning av axiomatisk självklarhet som numera gått upp för allt fler människor är att alla livsyttringar, alltså även människans alla olika aktiviteter, måste ske med strikt tillämpning av den lagbundenhet som präglar naturens ordning. Det går inte att agera mot denna. Vi börjar helt enkelt bli medvetna om lagen om den biologiska verkligheten. Det är med utgångspunkt härifrån uppenbart att vi av jordens resurser i princip icke kan ta i anspråk större kvantitet av råvaror, energi etc. än som kan återproduceras resp. återvinnas och heller inte i snabbare takt än att balansen hela tiden bibehålles mellan uttag och återförande. Detta axiom tillämpat på energin innebär att energiuttaget inte kan bli större eller snabbare än att det nödiga återskapandet sker i ”balans takt”. De energiråvaror, som i dag står för den allt överskuggande delen av vårt energiutnyttjande, nämligen de fossila bränslena, olja och kol, behöver ytterst speciella förutsättningar och en tidsrymd av 100-200 miljoner år för sitt återskapande, när de inom kort är uttömda och använda. Beträffande uranet, kärnkraftens energiråvara finns inte ens teoretiska möjligheter för ett återskapande, när detta inom 25-50 år tagit slut. Slutsatsen av nyssnämnda konstaterande blir alltså att människan om hon vill räkna med fortsatt existens — på vilken kultureller civilisationsnivå det än må vara — måste börja anpassa sig efter naturens kontinuerliga cykliska skapelsesystem: produktion-användning-återproduktion. Denna rytm gäller även i fråga om den mängd energi som vid varje tidpunkt står till förfogande och betyder ett ovillkorligt krav på att vi från och med nu endast har att söka utnyttja den flödande energin, dvs. de oändliga energikällor som utgöres av solenergi, vindkraft och jordvärme och några till, vilken i stor skala måste tas i anspråk. Instrumentet för att möjliggöra detta ianspråktagande efter några årtionden heter forskning och intensiv forskning men också en rätt avvägd såväl ekonomisk politik som energipolitik. Centerns energipolitik är mot denna bakgrund fotad på en mycket enkel, lättfattlig och konsekvent filosofi: vi och alla andra människor måste såväl i fråga om energiproduktion och användning som i alla andra sammanhang inrätta oss efter de förutsättningar och lagar som naturen uppställt. Detta betyder att grunden för vår framtida energipolitik måste vara en strävan att så snart som möjligt skapa förutsättningar för att endast de förnyelsebara energikällorna — de som ständigt återskapas —- utnyttjas för den erforderliga energiproduktionen och att energianvändningen ställs i kontinuerlig balans med den energiproduktion som framspringer ur dessa energikällor. Det är dessutom självklart, herr talman, att centern, på samma sätt som regeringen uttrycker saken i energipropositionen, utgår ifrån ”att energipolitiken liksom andra delar av politiken även i fortsättningen måste medverka till välfärd och trygghet för människorna”. Vi understryker också regeringens uttalande att energipolitiken skall vara ett instrument i vår strävan att vidmakthålla vårt nationella oberoende, men i fråga om bägge dessa målsättningar ligger för den socialdemokratiska regeringens del en klar motsättning inbyggd mellan uttalade ambitioner och de medel man anvisar för ambitionernas förverkligande. Ty vilken välfärd, herr talman, och framför allt vilken trygghet erbjuder man detta lands invånare och deras efterföljare, när man genom dagens energibeslut vill etablera Sverige som ett kärnkraftssamhälle men samtidigt inte kan erbjuda någon säker och verklig garanti mot förgiftningsoch strålningsskador på människorna med svårartade följder för liv och hälsa? Dessa risker — om de är stora eller små är likgiltigt, därför att följderna är så fruktansvärda — finns därför att katastrofer kan uppstå vid kärnkraftverk eller upparbetningsanläggningar uppenbarligen av de mest triviala anledningar och därför att ingen kan värja sig mot olycksfall 1. ex. vid transport av kärnbränsle och radioaktivt avfall. När vetenskapen fastslagit att ett maximalt reaktorhaveri leder till många akuta dödsfall, till ännu fler livslånga handikapp under svåra lidanden och risk för genetiska skador, som drabbar kommande generationer, är det närmast makabert att tala om trygghet och välfärd för landets invånare om man inte samtidigt kan lämna full och slutgiltig garanti för att ett sådant haveri aldrig kan inträffa. Och en sådan garanti lämnar inte regeringen, därför att den lika litet som någon annan är mäktig att göra det — det finns nämligen alltid även i den mest fulländade teknik en svartalf närvarande, som heter den mänskliga faktorn och som kan utlösa fullständigt oväntade och oförutsedda katastrofförlopp. Även när det gäller förverligandet av den andra i regeringsförslaget fastlagda huvudmålsättningen för energipolitiken, vidmakthållandet av det nationella oberoendet, blir det en kollision mellan målsättning och förverkligande. Det kärnkraftssamhälle som regeringen vill göra Sverige till — 1985 skall enligt propositionen 40 96 av all elproduktion ske via kärnkraft — kommer att i varje fall under överskådlig tid att vara beroende av två supermakters vilja och förmåga att förse vårt land med det bränsle som blir basen för så stor del av vår energiproduktion, nämligen anrikat uran. Den rikliga tillgång till naturligt uran som vi äger bl.a. i Billingen är till ingen nytta för de svenska lättvattenreaktorerna, eftersom dessa måste laddas med anrikat uran som vi inte kan framställa. Regeringen framlägger heller inget förslag om uppförandet av någon svensk anrikningsanläggning, utan industriministern säger i sammanhanget att ”tekniska och ekonomiska förutsättningar för en anläggning i Sverige kan komma att föreligga under senare delen av 1980-talet”. Eftersom det, sedan de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för byggandet av en anrikningsanläggning uppkommit, tar minst tre till fem år att få till stånd en anläggning som fungerar tillfredsställande i fullskaledrift, skulle det alltså i bästa fall bli någon gång på 1990-talet som Sverige skulle kunna bli självförsörjande med anrikat uran. Intill dess är vi helt beroende av supermakterna USA och Sovjet eller något längre framöver även av EG-staterna som bygger anrikningsanläggningar och har enats om gemensam energipolitik. : Att under dessa förhållanden påstå att regeringens energipolitik, vars ena huvudkomponent är kraftig kärnkraftutbyggnad med ty åtföljande beroende av utländska anrikningstjänster, skulle underlätta strävan att vidmakthålla vårt nationella oberoende, dvs. vår neutralitet, kan väl mildast betecknas som ett uttryck för barnatro. Eller är regeringen verkligen så bergfast övertygad om att den svenska kärnkraftsutbyggnaden blir en global signal till den eviga fredens äntliga inbrytande och att jorden fram till åtminstone 1990-talet kommer att vara förskonad från internationella konflikter av t.ex. Mellersta Östern-typ? En allvarlig internationell konflikt i vilken en eller båda supermakterna blir invecklad betyder överhängande risker för ett inställande av exporten av anrikat uran, därför att detta av bl.a. militära skäl måste beredskapslagras av leverantören eller leverantörerna i fråga. Jag skall nu, herr talman, något mer i detalj utveckla skälen för att centern säger nej till det kärnkraftssamhälle som regeringen via proposition nr 30 vill göra Sverige till genom den i denna proposition framlagda planen på utbyggnad av kärnkraften. Däri föreslås att antalet kärnreaktorer som riksdagen godkände genom beslut år 1973, nämligen 11, skall utökas till i första hand 13. Jag säger i första hand 13, därför att näringsutskottets majoritet — m och s — uppenbarligen har över hövan biträtt motionerna 1883 och 2029, den första undertecknad av enskilda ledamöter tillhörande s, m och fp och den andra moderaternas partimotion. I dessa motioner framhålls att stora fördelar står att vinna om ett nytillkommande kärnkraftsaggregat lokaliserat till sydvästra Skåne kunde användas för framställning av värmekraft. Utskottsmajoriteten är så förtjust över detta förslag att man föreslår utredning ”om det tekniskt, ekonomiskt och med hänsyn till säkerhet etc. finns förutsättningar för utbyggnad av kärnkraftverket i Barsebäck med ytterligare ett aggregat, avsett för framställning av värmekraft”. Såvitt jag förstår betyder detta att utskottsmajoriteten, dvs. socialdemokraterna och moderaterna, vill ge klarsignal för ett fjortonde kärnkraftaggregat, i varje fall bädda för ett sådant. Formuleringarna är emellertid ganska luddiga, varför jag får be herr Svanberg svara på om det rör sig om en principiell klarsignal för ett fjortonde aggregat. Det vore dessutom värdefullt för riksdagen att få veta om utredningar förbereds från regeringssidan rörande ännu fler aggregat, ett femtonde, sextonde etc. som måhända avses föreläggas riksdagen före år 1978, vilket år ju enligt proposition nr 30 skall bli ett slags kontrollstation i fråga om energipolitiken på 1980-talet. När vi från centern säger nej till den föreslagna kärnkraftsatsningen sker detta av både principiella och rent konkreta skäl. Två principiella skäl har jag redan redovisat som gäller dels ansvaret för vårt folks framtida trygghet och välfärd, vilka enligt vår mening allvarligt riskeras i ett kärnkraftssamhälle, dels frågan om våra möjligheter att hävda vårt nationella oberoende, vilka som vi ser det ävenledes riskeras därför att en kärnkraftssatsning gör oss helt beroende av två supermakter som skall leverera det anrikade uran som erfordras för en betryggande energiproduktion. Ett tredje skäl av både principiell och praktisk art vill jag starkt trycka på, och det gäller det absolut nödvändiga kravet på handlingsfrihet i framtiden beträffande lämpligaste energiproduktionsform och detta kravs uppfyllande.

Det torde inte finnas någon utanför de rena fantasternas led som för ett ögonblick tror att vi i ett sådant läge skulle ha något slags handlingsfrihet eller möjligheter att välja något annat än kärnkraft som bas för vår energiproduktion. I ett högt industrialiserat samhälle som Sverige gör man inte om en energiproduktionsapparat som enligt vad industriministern i direktiven till en utredning uttalar kommer att bygga på en extrem storleksekonomi. Han säger härom bl.a. följande: ”Den utpräglade storleksekonomin vid atomkraftsanläggningar framtvingar en strävan att uppnå största möjliga aggregatstorlekar och att samla flera aggregat inom samma station —-—--. Man kan följaktligen förutse en ytterligare förstärkning av de monopolistiska dragen inom kraftproduktionen.” Till detta kommer att denna energiproduktionsapparat kostat landets skattebetalare mellan 20 och 30 miljarder kronor att konstruera. Statsministerns deklaration att man eftersträvar en reell handlingsfrihet i framtiden i fråga om alternativa framgångslinjer i energisammanhanget blir med den kärnkraftsutbyggnad som regeringen föreslår bara en läpparnas bekännelse, ett slags självbedrägeri. Med de 13 föreslagna aggregaten låses landet fast i den tvivelaktiga rollen som ett kärnkraftssamhälle och kan inte välja något alternativ, hur överlägset detta än skulle komma att te sig. Herr talman! Utöver vad jag har anfört av principiell art finns det en rad rent konkreta skäl som var för sig talar emot den kärnkraftssatsning som regering och moderater vill göra och som tillsammanslagna enligt vår mening är ett förödande bevismaterial mot denna satsning. Det är först och främst skäl sådana som riskerna för olyckor och sabotage vid transport av kärnbränsle och radioaktivt avfall och tvånget på samhället att under lång tid lagra och bevaka radioaktivt avfall. Detta tvång kan på längre sikt innebära att rena polisstatsmetoder måste tillämpas. Den första transporten av utbränt kärnbränsle från Oskarshamn för en tid sedan, omgärdad med ett jätteuppbåd av poliser, gav en kuslig förnimmelse av vad för slags verklighet vi får uppleva om och när 13 eller fler kärnkraftsaggregat varit i gång ett tag. I fråga om lagringen är denna särskilt problemfylld när det gäller det högaktiva höggiftiga avfallet, som måste lagras på ett betryggande sätt i många tusen år. Ännu efter 30 år av forskning är detta problem olöst, och flera forskare tvivlar på att det över huvud taget går att lösa. Och om risken med en lagring i berggrunden så småningom skulle tas, blir frågan i vilken kommun de radioaktiva soporna skall lagras och om det kommunala planmonopolet skall hävas för att det skall bli möjligt att tvinga på motsträviga kommuner dessa sopor. Det finns sålunda i detta stycke flera utomordentligt viktiga frågor som är olösta, och det hade varit skäl för regeringen att söka ett svar på dessa frågor innan man satsar på det svenska kärnkraftssamhället. Ytterligare konkreta skäl mot en svensk kärnkraftssatsning är de säkerhets politiska konsekvenserna av plutoniumspridningen, riskerna för ovan jord belägna kärnkraftverk vid krig och sabotage, ”plutoniumberget” och de fruktansvärda riskerna för att s.k. fredligt plutonium kommer på drift och används för framställning av atombomber i stor skala. Allt detta borde ha väckt till eftertanke i stället för kärnkraftssatsning, men med så ringa vishet förefaller ändock dessa ödesproblem hanteras av kärnkraftsvännerna inom och utom regeringen. Härtill kommer att kärnkraftsproduktion, tvärtemot de optimistiska kalkylerna bara för några år sedan, inte kommer att ekonomiskt bli så överlägsen all annan kraftproduktion. Redan nu ligger produktionskostnaden för kärnkraftsproducerad elektricitet bara ett tuppfjät efter oljekondensframställd kraft, och kostnaderna stiger snabbt, främst på grund av kärnkraftsverkens dåliga tillgänglighet. Detta senare är både här i landet och utomlands det största bekymret i fråga om kärnkraften, eftersom basproduktionen av energi måste vara fullt tillförlitlig i vad det gäller den kontinuerliga tillgången. De hittillsvarande erfarenheterna främst från USA ger vid handen, något drastiskt uttryckt, att kärnkraftsproduktion ständigt drabbas av driftstörningar, därför att aggregatens barnsjukdomar lätt tycks övergå i kroniska tillstånd, varefter åldersskröpligheten infinner sig abnormt snabbt. Herr talman! Centern säger alltså av de skäl jag redovisat nej till den utbyggnad av kärnkraften som föreslås i propositionen 30 och sammanfattar skälen sålunda, att så länge en samfälld forskaroch expertkår inte kunnat garantera att de allvarliga riskerna vid kärnkraftsproduktionen kan bemästras på ett betryggande sätt får ytterligare investeringar i kärnkraftsutbyggnad inte göras. Till följd härav framställs förslag om inskränkning i rätten att meddela och utnyttja tillstånd enligt atomenergilagen. Enligt denna lag medgives drift endast av de fem kärnkraftsaggregat — senast Barsebäck I — som redan fått medgivande att laddas med bränsle. Beträffande dessa fem aggregat säger centern vidare i konsekvens med den nyss redovisade principinställningen att om inte säkerhetsoch avfallsriskerna bemästras, måste de fem kärnkraftsaggregat som nu är i drift ersättas med andra energikällor och besparingsåtgärder. Om och när ett sådant läge inträder att kärnkraftsproduktionen, oavsett vilket omfång den genom riksdagens beslut än kommer att få, måste avvecklas — riskerna kan snabbt bli överhängande och ekonomin rent oacceptabel — får det svenska samhället inte tas med överraskning, så som skedde när det gällde Marvikenprojektet. Därför måste en beredskapsplan för kärnkraftens gradvisa avveckling göras upp snarast möjligt, vilken plan skall kunna tas i anspråk med omedelbar verkan. Herr talman! Vad vill då centern göra i stället för att bygga ut kärnkraften här i landet i syfte att garantera en betryggande, säker och riskfri energiförsörjning? Svaret är att vi vill göra kraftfullaste tänkbara satsning på alternativa energikällor och på åtgärder som leder till en planmässig och kontinuerlig hushållning med energi. Genom vårt avvisande av regeringens kärnkraftsutbyggnad, vilken torde kosta minst 20 miljarder, får vi åtskilliga miljarder disponibla för erforderliga investeringar på al ternativa energikällor, på energihushållning och på effektivisering av den nuvarande energiproduktionsapparaten. I sistnämnda hänseende syftar vi bl.a. till en modernisering och effektivisering av befintliga vattenkraftverk och dessutom till ianspråktagande av vissa nedlagda äldre fallsträckor. Vidare vill vi göra en verklig storsatsning på mottryckskraft såväl via kommunerna och fjärrvärmeverken som inom industrin. En sådan satsning innebär, som vi visar i vår motion 2030, ett tillvaratagande av väldiga mängder energi som hittills gått till spillo. De investeringar i hushållning med energi som vi vill göra gäller av naturliga skäl främst bostäder och lokaler samt industrier. Det är värt att understryka att bägge dessa sektorer var för sig står för drygt 40 96 av den totala energiförbrukningen och att bl.a. energiprogramkommittén visat att redan ganska enkla besparingsmetoder kan medföra ofantliga tillskott av sparad energi.

Detta är en skillnad på mer än 40 TWh, vilket motsvarar åtta till nio kärnkraftsaggregat i full drift. I konsekvens med insikten om vilka väldiga sparvinster i fråga om energi som kan göras inom industrin föreslår vi sålunda 500 milj.kr. i reservationsanslag till energibesparande åtgärder inom näringslivet, vilket skall ställas mot regeringens förslag om 80 milj.kr. för samma ändamål. Jag vill i detta sammanhang, herr talman, ta upp en annan fråga av stor vikt. Just för näringslivets del är naturligtvis en jämn och säker tillgång till elenergi av vital betydelse. Av den tabell för elproduktion 1973 resp. 1985 som vi redovisar i vår motion 2030, och för vars detaljer jag hänvisar till motionen, framgår att regeringsalternativet, som inkluderar den i propositionen 30 föreslagna kärnkraftsatsningen, medför en årlig ökning av elproduktionen om 6 96, medan centerns alternativ utan kärnkraftsatsning ger 3 26 årsökning. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på att till vår siffra skall läggas dels det energitillskott som de av oss medgivna fem kärnkraftaggregaten kan ge, dels vindkraftstillskottet. Enligt bedömningen av STU:s vindkraftsgrupp finns mycket goda förutsättningar för att vindkraften fram till 1985 kan ge ett tillskott av 20 TWh. Dessutom är det, herr talman, enligt vår uppfattning ingalunda något axiom att vårt land, med världens näst högsta energiförbrukning, till varje pris även under den kommande tioårsperioden måste öka sin elförbrukning med 6 96 om året och fördubbla förbrukningen. Vi tror inte att vare sig det svenska välståndet eller den svenska industrins produktionskraft utsätts för något farligt hot, om vi inte lyckas öka elförbrukningen mellan 1975 och 1985 med över 80 terawattimmar per år eller drygt 2,5 gånger ökningen under 1960-talet, detta den svenska ekonomiska historiens klangoch jubelårtionde i fråga om rekordbyggande och rekordproduktion. I sammanhanget vill jag också mot nyssnämnda bakgrund något kommentera den balans över den totala energitillförseln som vi redovisar i vår motion och där vi ställer våra beräkningar mot regeringens. Regeringen räknar med att med dess energiprogram som inkluderar kärnkraften skall den årliga energiproduktionen och konsumtionen öka med 2 96 per år, medan vårt energiprogram ger en årlig ökning om 1 96. Som bakgrund bör erinras om industriministerns uttalande att en spontan och ostyrd utveckling borde ge en årlig ökning om 3 96. Även i detta sammanhang vill jag understryka att vi visserligen redovisar 56 TWh lägre energitillskott än regeringens 540 TWh, som innebär en tvåprocentig ökning — jag vill dock understryka att de flesta beräkningar har i hög grad endast uppskattningskaraktär — men att vi inte heller i detta sammanhang har tagit med det energitillskott som de fem av oss medgivna kärnkraftsaggregaten och vindkraften kan ge. En viktig sektor inom energianvändningsområdet utgör industrin, och jag vill ägna dess möjligheter enligt dels regeringens, dels våra förslag några ord. Enligt regeringens förslag skulle ökningen i industrins energianvändning få lov att stanna vid 3 96 per år till 1985, medan vårt förslag begränsar ökningen till 2,3 26. Det torde vara utomordentligt svårt att göra gällande, att skillnaden på 0,7 96 skulle utgöra vattendelaren mellan möjligheter till full sysselsättning här i landet och en framtvingad arbetslöshet.

Herr talman! Att, som herr Sjönell just nämnde, inte mindre än 63 reservationer avlämnats under näringsutskottets behandling av energipropositionen kan ge intryck av att regeringen här står inför ett av de bakslag som den noterat i en rad frågor, både stora och små, under vårriksdagen. Så är det emellertid inte. En klar majoritet inom utskottet har godkänt huvuddragen i regeringsförslaget, och denna majoritet — det är en säker gissning —- kommer att kunna noteras också vid den nattliga votering som torde följa efter dagens debatt. Reservationerna har främst anmälts från centerpartiet och vpk. Vi hörde den långa uppräkning som herr Sjönell gjorde nyss över de reservationer där centerpartiet finns med. Dessa båda partier har en annan grundsyn än de övriga partierna. Folkpartiets särmeningar vill man däremot som utomstående beteckna som ganska marginella, men partiet får självt svara för omdömet på den punkten. Närmast på talarlistan står en representant för folkpartiet i näringsutskottet. För min del har jag att kommentera hur vi utskottsmedlemmar från moderata samlingspartiet ställt oss i de olika frågorna. Vi har, och vår partimotion före oss, menat att det faktaunderlag som kommit fram genom en rad ambitiösa utredningar är pålitligt, att regeringen i de flesta fall dragit riktiga slutsatser och att de åtgärder i form av organisatorisk uppläggning och medelstilldelning, som regeringen föreslår, i stort sett är väl avvägda. Till skillnad från centerpartiet och vpk har vi, moderata samlingspartiets representanter i näringsutskottet, inte ansett oss ha skäl att reservera oss på särskilt många punkter. Räknar jag rätt finner man oss på tolv reservationer. Beträffande hälften, nämligen 5, 15, 39, 52, 61 och 62, är vi i sällskap med centern och folkpartiet. För den andra hälften — 8, 12, 23, 30, 32 och 50 — står vi ensamma. Vad gäller de sex första reservationerna kan det bli fråga om lottning. Låt mig uttala tillfredsställelse över att det inte rör sig om särskilt väsentliga ting som kan komma att avgöras genom det förfaringssättet. Vad jag sagt innebär inte att jag anser den samlade oppositionens motförslag oviktiga. Reservationen 5, om jag nu skall ta dem i ordning, tar sikte på vad som egentligen bör vara utgångspunkt för alla resonemang kring energiförsörjningen, nämligen konsumtionssidan. Vi är medvetna om att Stålverk 80 blir mycket energikrävande, därför vill vi understryka — vi, det är centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet — hur väsentligt det är att man i detta stora projekt inriktar sig på god hushållning med energin. Ett sådant uttalande, menar vi, skulle kunna vara av betydelse också i andra sammanhang, där man planerar nya anläggningar. Att socialdemokraterna inom utskottet inte velat ansluta sig till det önskemålet ser jag som ett utslag av den märkliga inställning man möter inom regeringspartiet: kritiska synpunkter på Stålverk 80 får över huvud taget inte föras fram. Nästa gemensamma reservation rör också konsumtionssidan. Vi anser att planeringsorganet för energisparandet skall vara fastare organiserat än vad regeringen har tänkt sig. De betydelsefulla funktioner som organet kommer att få motiverar enligt vår uppfattning en sådan status. Reservationen 39 är ett exempel på vad jag sade nyss, att det just inte är några särskilt spektakulära meningsmotsättningar som ligger bakom de reservationer där centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet har gått samman. Här är det nyttan av draghästar i skogsbruket som understryks. Det är, om jag får använda uttrycket på nytt, en marginell fråga. Men den är vardagsnära och därför inte alls utan betydelse. Med hjälp av draghästar kan man få fram virke från en del arealer där mekaniserade metoder kommer till korta. Beredskapsaspekterna bör man inte heller glömma. Att det finns hästar och körkunnigt folk är värdefullt i avspärrningstider. På tal om skog kan jag kanske göra en utvikelse. Från moderat håll är vi inte med på ett uppslag som har följts upp av centern och folkpartiet i reservationen 7, att man med skattepengar skulle premiera vad som kallas fritidshuggning av brännved. Tanken på att släppa in diverse fritidshuggare på skogsägarnas marker ter sig äventyrlig för oss, och den administration som skulle krävas för att kontrollera utfört arbete och betala ut premier skulle, menar vi, bli orimligt stor i förhållande till nyttan av fritidshuggning. Rätta sättet att uppmuntra till användning av brännved är enligt vår uppfattning att låta skogsägarna för eget bruk ta ut brännved skattefritt. Vi beklagar att en folkpartirepresentant år efter år har hindrat en sådan lösning. Så tillbaka till de gemensamma reservationerna. Reservationen 52 gäller energi ur biosystem. Här uttalade den moderata partimotionen undran inför propositionens mycket negativa syn, och i en enskild motion av herr Wijkman har ytterligare framförts skäl för att inte sätta forskning på detta område i strykklass. Vi är från vårt håll glada att centerpartiet och folkpartiet har anslutit sig till önskemålet att anslå 2 milj.kr. för ändamålet. Reservationerna 61 och 62 rör båda organisationsfrågor. Vi anser att Kärnsäkforsk — en sådan där hemsk förkortning —i varje fall t. v. inte bör överföras till kärnkraftinspektionen, och vi anser att det skall finnas parlamentariker med i delegationen för energiforskning. Att socialdemokraterna motsätter sig detta är ganska uppseendeväckande. Så går jag över till de sex reservationer som moderaterna är ensamma om. Reservationen 8 är avgiven för att skapa garantier mot att energiavgiften - vi accepterar en sådan i och för sig — blir ett fiskalt instrument som används för att tillföra statskassan ytterligare intäkter. Energiavgifter bör enligt vår mening antingen tas i anspråk för positiva åtgärder inom energiförsörjningen eller beaktas när höjden av andra statliga intäkter bedöms. Reservationen 12 siktar till att tillförsäkra riksdagen information om effekterna av bidrag till energibesparande åtgärder inom näringslivet. Aktiviteten är ny och det rör sig om stora pengar. Att få en uppfattning om hur den faktiskt verkar måste därför vara viktigt. Reservationen 23 rör bergrumsförläggning av kärnkraftverk. Vi tycker att utredningsmaterialet är otillräckligt på den punkten. BI. a. militära myndigheter har haft synpunkter som borde tas till vara. Reservationerna 30 och 32 gäller anslagstrågor. Att staten ikläder sig garanti i samband med utvinning av olja, naturgas och kol är vi införstådda med, men vi vill att riksdagen i varje särskilt fall skall få tillfälle att ta ställning till det statliga engagemanget. En tanke som vi däremot blankt avvisar — det sker i reservationen 32 — är att staten ställer lånemedel till förfogande för Statsföretags projekt att bygga ett oljeraffinaderi i Brofjorden. Vi har allt skäl att fråga oss om vi inte här i landet är på väg att ta oss olja över huvudet genom en sådan anläggning och andra liknande som projekteras. När det gäller att svara på den frågan måste man också bedöma den framtida utbyggnaden eller krympningen av de anläggningar som redan finns. På den punkten har inga övertygande besked lämnats. Reservationen 50 slutligen följer upp moderata samlingspartiets motion på den punkt där man föreslår att forskning kring framtida reaktortyper skulle få en påplussning av anslagsmedel med 3 milj.kr. Det skulle möjliggöra en bättre framförhållning i forskningssammanhang, där tidsperspektiven är långa och där vi i vårt land har tillgång till forskare inställda på nya problemlösningar. Med detta, herr talman, tror jag att jag redovisat de punkter där moderata samlingspartiets representanter i näringsutskottet har reserverat sig, antingen tillsammans med centeroch folkpartirepresentanterna eller ensamma. Den siffra jag angav — 12 av 63 avgivna reservationer — är ett besked om vad jag inledningsvis konstaterade, nämligen att vi i moderata samlingspartiet i stort sett finner regeringens bedömningar av denna viktiga fråga riktiga. Alt vi på ett antal punkter förekommer som reservanter rubbar inte det omdömet. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Som vi hört innehåller näringsutskottets betänkande väldigt många särmeningar. Det är inte mindre än 63 reservationer. Till dessa kommer de 11 som avgivits i civilutskottet och skatteutskottet. Det är klart att de många reservationerna rör både stora och mindre betydelsefulla ting. I en del reservationer redovisas viktiga partiskiljande huvudprinciper, och andra tar upp energipolitiska detaljfrågor. Sammantagna ger reservationerna förhoppningsvis en helhetsbild av vad de fem riksdagspartierna står för i energipolitiken. Herr Regnéll gav oss i folkpartiet alldeles nyss betyget att våra reservationer var mer marginella. Får jag fråga: Är det marginellt att säga nej till beslut om nya kärnkraftverk, att kräva en hårdare hushållningslinje än vad regeringen gjort? Är det inte i stället så att moderata samlingspartiets reservationer framstår som avsevärt mindre betydelsefulla än folkpartiets? Moderata samlingspartiets reservationer är mer förtjänta av beteckningen marginella. En sak borde det i alla fall råda enighet om över partigränserna, nämligen att det numera går åt mycken mänsklig energi för att bilda sig en genomtänkt syn på energifrågorna. Det är ett mycket omfattande, mångskiftande, tekniskt svårgenomträngligt och med starkt motstridiga värderingar försett material som ligger till grund för dessa betänkanden. Herr talman! Den som under några år försökt följa den energipolitiska debatten kan lätt konstatera skillnaderna. På 1960-talet var debatterna få och förhållandevis lättöverskådliga. Striden gällde bl.a. vilken kärnkraftsteknologi Sverige skulle gå in för. Valet gällde tungvattenkontra lättvattenreaktorer. Kampen slutade i Marvikenfiaskot, det kraftverk som en riksdagsman med humor motionerade om och föreslog att det skulle bli ett nationalmonument, därför att det var stort, det var fult och det var dyrt. Men främst gällde ändå striden under 1960-talet att få hejd på den totalförstörelse av de unika svenska älvlandskapen som var på väg att ske. Det var något av en berusning i viljan att betvinga det fritt forsande älvvattnet med teknikens vidunderliga fördämningar, tunnlar och kraftstationer. Det gav elektricitetens välsignelser men på bekostnad av landskapsbild och ekologiska system. Det finns fortfarande möjlighet att bygga ut litet vattenkraft utan att förstöra de fyra stora orörda Norrlandsälvarna Torne, Pite och Kalix älvar samt Vindelälven och utan att förstöra andra omstridda älvsträckor på skilda håll i vårt land. Folkpartiets syn på detta kommer Ola Ullsten att redovisa senare i debatten. Men vattenkraften kan inte lösa vårt energibehov. I dag gäller det att finna alternativ. Kärnkraften har länge framstått såsom ett huvudalternativ. Jag vill dock påpeka att vi från folkpartiet har föreslagit en satsning också på andra alternativ. Alltför sent har man kommit i gång med utvecklingsarbetet av hur man kan utnyttja vind, sol, jordvärme, energiodlingar och andra sådana mer miljövänliga energiformer. Mot bakgrund av de växande svårigheter kärnkraften i dag brottas med och den ensidiga satsning som har skett på denna framstår vår energiförsörjning nu minst sagt problematisk. Det omdömet gäller inte minst med tanke på vårt stora oljeberoende. Över 70 96 av vår energiproduktion är oljebaserad. Ingen vill, tror jag, rekommendera en större satsning på oljekraften. Vi har oljekrisen vintern 1973-1974 i friskt minne. Framför allt utgör svavelutsläppen, som följer med oljebränningen, fruktansvärda långsiktiga miljöhot. Våra marker och vattendrag tål inte en fortsatt försurning. Känsliga växter och fiskar är redan livshotade och växtkraften i markerna sjunker. Vi kan alltså endast utvinna ringa vattenkraft ytterligare. Vi är sent ute med utvecklingen av alternativa energikällor såsom vind, sol, jordvärme och energiodlingar. Vi vill inte öka vårt oljeberoende. Vi har inte heller omedelbara förutsättningar att i större omfattning utnyttja andra fossila bränslen såsom kol och torv. Leder då detta till slutsatsen att man skall bygga ut mer kärnkraft? Vi från folkpartiet svarar nej på den frågan. Jag skall strax återkomma till vårt ställningstagande i detta sammanhang. Men redan nu vill jag deklarera att de ökande tekniska, sociala, säkerhetsmässiga och inte minst ekonomiska problem som mött kärnkraften har gjort att vi inte i dag är beredda att gå med på fler än de elva reaktorer som riksdagen tidigare har beslutat att bygga. Vi står således fast vid vårt ställningstagande från 1973. Men ingen har heller enligt vår uppfattning kunnat peka på att farorna med det beslutade kärnkraftsprogrammet är av den arten att vi måste avbryta det med de problem med energiförsörjningen som skulle följa i spåren på en så drastisk åtgärd och med den kolossala kapitalförstörelse som det skulle innebära. Vi anser i folkpartiet att det enda realistiska i detta läge är att stanna upp och ge sig betänketid, innan man bestämmer sig för att antingen i panik springa baklänges och ta skydd eller rusa vidare utan att tänka färdigt om vilket vägval som är det bästa. Vi tycker att detta är en logisk slutsats. Men för att behålla den handlingsfriheten krävs en framgångsrik energihushållning. Det är väl bekant för alla i den här kammaren att folkpartiet tidigare och mer enérgiskt än några andra har drivit kraven på bättre energihushållning. Riksdagsmajoriteten har vid en rad tillfällen avslagit en del av dem. Statsråd har viftat bort dem till en början, men somliga av dem har snabbt dykt upp igen i form av regeringsinitiativ. Av propositionen framgår att regeringen numera inser värdet av energihushållning. Det kommer att kunna sparas en hel del med hjälp av de energisparstöd som nu förlängs och utvidgas för fastigheter och industri. Vi kan hoppas att det omfattande forskningsoch utvecklingsprogram som nu dras i gång kommer att ge resultat tämligen snabbt. Men vi menar i folkpartiet att målet för energihushållningen hade kunnat sättas högre, att ambitionen borde vara större och att viljan måste bli starkare. Annars når vi inte de resultat vi menar krävs för att ha bevarad handlingsfrihet under några år. Jag skall inte åter i detalj redovisa vårt sparprogram. Även det kommer Ola Ullsten att tala om senare. Jag vill bara peka på några av de förslag som ännu inte vunnit bifall. Vi vill ha en energisparlag som ställer krav på bästa teknik för energihushållning till rimlig kostnad. Det skulle ge bättre tyngd åt hushållningspolitiken. Vi har tidigare tagit upp kravet på en inventering av spillvärme från industri som kan utnyttjas för uppvärmning. En sådan kommer nu att göras av industriverket. I det sammanhanget har vi begärt att Stålverk 80 utformas på ett sådant sätt att de oerhört stora energimängder som omvandlas där kommer till full nytta. Stålverk 80 borde bli ett föredöme. Vi vill göra om energisparkommittén till ett permanent organ med uppgift att i alla lägen driva hushållningskraven. Kommittén bör ställa upp konkreta sparmål och följa upp dessa. Den bör få ökade befogenheter och vidgade arbetsuppgifter. Det är också ytterst väsentligt att vi snabbt får fram energibeskattning och ett taxesystem som direkt syftar till energihushållning och inte till slöseri. Vi lägger tyngdpunkten i vårt hushållningsprogram på sådana generellt verkande styrmedel och vill undvika direkt reglering och administrativ toppstyrning. Frågan om kärnkraftens utbyggnad, herr talman, är ju kontroversiell. I riksdagen finns tre olika handlingslinjer. Folkpartiet anser att det redan beslutade kärnkraftsprogrammet bör genomföras men att några ytterligare kärnkraftsaggregat inte skall byggas. Socialdemokraterna och moderaterna förespråkar fortsatt kärnkraftsutbyggnad. Centern och vpk anser, antar jag, att vi snarast möljligt skall avstå från kärnkraften. Socialdemokrater och moderater har alltså gått i allians för att fortsätta kärnkraftsutbyggnaden. Visserligen innebär deras förslag att riksdagen nu bör ge klartecken endast till ytterligare två kärnkraftsaggregat, men det är inte särskilt svårt att se vad man syftar till på längre sikt. Moderaterna har rent allmänt en positiv syn på kärnkraften. Socialdemokratiska talesmän har inte stuckit under stol med att man gärna ser en fortsatt utbyggnad. Ivern är så stor att vi inte ens hinner igenom utskottsbehandlingen förrän man vill gå vidare. Utskottsmajoriteten talar nu för ytterligare ett aggregat, förlagt till Barsebäck. Riksdagen skall visserligen få tillfälle att bedöma den frågan senare, men man kan väl säga att majoritetslinjen inte längre är 13 utan snarare 13 1/2. Och planeringen för fortsatt kärnkraftsutbyggnad går tydligen vidare som om ingenting hade hänt. Halmstads kommun har nyligen fått påpekande från regeringen om att man genom den kommunala planeringen skall se till att det finns mark för ett kärnkraftverk i Getinge, dvs. på en plats utanför de nu ianspråktagna kraftverksområdena. Att regeringen i propositionen nu nöjt sig med att föreslå bara två nya aggregat, nr 12 och 13, kan förklaras med att man inte velat sticka ut huvudet längre än man tycker vara nödvändigt. Om nya kärnkraftsaggregat skall tas i bruk efter 1985, behöver ju beslutet knappast fattas nu. Folkpartiet säger, som jag nämnde inledningsvis, ja till det redan beslutade kärnkraftsprogrammet men nej till fortsatt utbyggnad. Vi vill inte lyfta på bommen. Vi vill ha kvar valfriheten. Det finns en rad vägande skäl för en sådan försiktig inställning. Vi har utförligt redogjort för den i vår motion. Det saknas fortfarande tillräcklig erfarenhet av de stora reaktoranläggningarnas drift och säkerhet. Man har inte kunnat garantera nödkylningssystemens effektivitet, eftersom de inte prövats i stor skala. Och det finns en rad oklarheter om hur man slutligt skall hantera avfallet. Det är högst osäkert vilka politiska förutsättningar som finns för ett internationellt samarbete och internationell kontroll av kärnkraften, och här ligger bl.a. problemen med spridning av plutonium. Allt större tvivel redovisas på att kärnkraften verkligen blir ekonomisk. Här finns alltså en hög grad av osäkerhet, och vi anser att den osäkerheten har ökat sedan riksdagen sist tog ställning till frågan om kärnkraftsutbyggnad. Den debatt som förts sedan dess har visat på nya svagheter hos kärnkraften. Vi anser det därför vara klokast att stanna upp, avvakta nya erfarenheter, se om problemen kan få bättre lösningar, följa den internationella utvecklingen. Det är möjligt att den typ av kärnkraftverk som vi hittills har satsat på är ett tekniskt stickspår; andra och kanske säkrare system finns eller kan utvecklas. Vi har ingen anledning att nu snabbt gå vidare. Genom att satsa på hushållning får vi ett andrum. Vi bör utnyttja det för att med större allvar tänka vidare, bli säkrare, låta debatten gå vidare. Det kan synas som om regeringen också haft tankar åt det håll som jag nu redovisat. Man har skurit ned de tidigare planerna avsevärt. Regeringen bör väl i dag kunna svara på frågan om man nu är mera medveten om kärnkraftens risker och nackdelar än vad man var 1973, eller om det är främst av taktiska skäl som man nu är mer återhållsam. Men energipolitik är inte bara frågan om kärnkraft, herr talman. Det finns en risk för att andra väsentliga problem och frågeställningar kommer alltför mycket i skuggan. En sådan viktig del är den del som i regeringspropositionen kallas för ”en aktiv oljepolitik”. Folkpartiets uppfattning skiljer sig här på några viktiga punkter från regeringens. Vi har ingen principiell invändning mot regeringens uppfattning att vi bör eftersträva en ökad nationell kontroll över vår oljeförsörjning. Det är önskvärt. Men den kontrollen kan skötas på olika sätt. Man skall nog ändå inte ha alltför stora förhoppningar om att ett ökat statligt engagemang i oljehanteringen verkligen ger en sådan ökad nationell kontroll och trygghet. Det är först som sist ändå producentländerna som bestämmer om vi skall få någon olja. Regeringen förordar direkta avtal med oljeproducerande länder och att Sverige engagerar sig i oljeletning utomlands. De länder man i första hand tänkt sig är länder i Mellersta Östern. Men om en ny s.k. fredskris skulle uppstå och de oljeproducerande länderna av politiska skäl bestämmer sig för en ny oljeblockad, är det då så troligt att vi genom engagemang av det här slaget kommer att ha någon gynnad ställning? Knappast — för att få en sådan kommer krav sannolikt att ställas på vår utrikespolitik, krav som inte kan accepteras. För att förbättra vår försörjningstrygghet krävs i första hand att vi samarbetar bl.a. med oljeklubben IEA och att vi försöker få överenskommelser med länder som kan förväntas stå utanför oljeembargon. Det naturligaste är då att försöka komma överens med Norge. Men regeringen tycker att den norska oljan är för dyr. Den norska oljan blir sannolikt dyr. Men det är ett pris, som vi bör vara beredda att betala för att öka vår försörjningstrygghet. Regeringen vill att Sverige skall engagera sig i oljeletning utomlands och att vi försöker köpa in oss i oljefyndigheter. Detta är ganska äventyrligt. Men försöka duger väl i och för sig. Det är i alla händelser högst tvivelaktigt att riksdagen på ett enda bräde nu skulle ge garantier på 2000 milj.kr. för detta ändamål. Här måste riksdagen få en chans att mera ingående bedöma projekten. Den nya statliga oljepolitiken skisseras på några sidor i propositionen men är tydligen redan i gång. Här finns det alla skäl att reagera. Vi håller tydligen mycket snabbt och utan att riksdagen får någon rimlig chans till insyn på att få ett stort statligt engagemang i en ny sektor. Tydligen har det gått så fort att inte ens regeringen hängt med. Man säger att Statsföretag är ett lämpligt instrument för oljepolitiken. Det är tänkbart. Men om så skall ske är det nödvändigt att det skapas insynsmöjligheter och att riksdagen får bedöma satsningarna och ge riktlinjer för verksamheten. Någon redovisning för hur regeringen har tänkt sig — eller är det kanske bara Statsföretag som tänkt — utformningen av det här ges inte i propositionen. Det här är viktiga saker. Det är riksdagen och inte toppadministratörer i industridepartementet och Statsföretag som skall styra den svenska oljepolitiken. Jag vill också kort beröra frågan om nya alternativa energikällor. Man har från många håll försökt avfärda dem. Det går inte. Det blir för dyrt, säger man. De passar inte in. De ger inga energitillskott. Det här är en farlig förhandsinställning. Personligen gick jag för några år sedan i bräschen för att vindkraften skulle utredas. Vilka tekniska och ekonomiska förutsättningar fanns att utnyttja denna fritt flödande energikälla? Riksdagen beslöt att en sådan undersökning skulle göras. Det har lett fram till mycket intressanta och förhoppningsfulla rapporter från olika håll, så intressanta att även näringslivet nu har engagerat sig för att vidareutveckla idéerna. Utomlands pågår också mycket intressanta försök. Vi har satsat miljarder för att utveckla kärnkraften. Vindkraft, ny teknik för att utnyttja organiska bränslen, nya metoder för att ta till vara solenergi har fått struntsummor. Några få glada entusiaster har slitit med dem. Var hade vi stått om fördelningen varit något mer rättvis? Det blir något bättre nu. Genom de nya satsningarna på forskning och utveckling kommer en del nya pengar att falla även på projekt av det här slaget. Vi har velat satsa ytterligare ett antal miljoner på vindkraft, på torv, på bioenergi och på grundforskning. Det är ett första steg. Kol är ingen ny energikälla. Men för svensk del har den blivit marginell. Kolet slogs ut av den billiga oljan. Men när nu oljan blivit dyrare har kolet börjat bli konkurrenskraftigt igen. Regeringen vill inte satsa på kol. Vi tror att det är fel. Inte minst för att minska vårt beroende av olja och vissa producentområden bör vi kunna öka kolanvändningen. Herr talman! Mot bakgrund av det jag nu anfört har vi gjort den bedömningen, att det kan vara lämpligt och möjligt att försöka begränsa ökningstakten när det gäller energikonsumtionen under perioden fram till 1985 till i genomsnitt ca 1,5 96 per år. Efter 1985 bör vi inrikta oss på nolltillväxt i förbrukningen. Det här förutsätter en linje som går in för kraftig hushållning. Vi har också lagt fram förslag om en sådan politik, som går längre än regeringens. Den går att förena med kraven på fortsatt ekonomisk tillväxt och full sysselsättning. Den är dessutom klart miljövänlig. Den kan genomföras genom styrning av marknadsekonomin och förutsätter inte en regleringsekonomi. Herr talman! Folkpartiet har en rad reservationer mot den energipolitik som nu regeringen främst med stöd av moderata samlingspartiet svarar för. Jag har tidigare berört några av de punkter där vi har en annan uppfattning. Jag har inte för avsikt att redogöra för och argumentera för alla punkter där vi har reservationer. Jag skall bara kort sammanfatta skillnaderna i stort. Vi har en annan uppfattning än regeringen när det gäller energiproduktionen. Det har jag redan nämnt. Vi säger ja till det 1973 beslutade kärnkraftsprogrammet men nej till ytterligare utbyggnad. Vi vill hålla igen med vattenkraften och inte bygga ut så mycket som regeringen. Vi har en högre ambitionsnivå än majoriteten när det gäller hushållning med energi. Vi har under det senaste året fått gehör för hushållningslinjen - mottryckskraften kommer nu att stimuleras trots att så sent som i fjol riksdagen gick emot våra krav om detta. Vi vill ha bättre tag när det gäller att spara i nya och gamla lägenheter och lokaler. Vi vill ha en energisparlag. Vi vill permanenta energisparkommittén och ge den långt större befogenheter och uppgifter. Vi har en rad andra konkreta förslag i samma riktning. Vi vill ha in närdemokrati i energipolitiken. Om nu topparna i Vattenfall och de stora oljebolagen får dela med sig av makten, skall det inte bara ske till topparna i Statsföretag och kanslihuset. Vi vill ha större öppenhet och möjligheter för riksdag och allmänhet att få inflytande. Vi vill ha alternativa prognoser och teknologier och vi vill ytterligare främja forskning och utveckling av nya energikällor. Jag vill sluta, herr talman, med en reflexion i anslutning till den demokratiska aspekten på energipolitiken. För bara några få år sedan var energipolitik något som bara en del experter sysslade med. I dag är situationen en helt annan. Tiotusentals människor har med liv och lust gett sig in i den här frågan, i studiecirklar och partiarbete, i miljögrupper och på annat sätt. Detta väldiga engagemang har inte varit förgäves. Det har påverkat och förändrat energipolitiken. Men det får inte sluta med detta. Frågan är långt ifrån färdigdiskuterad. Mängder av osäkerheter kvarstår. Många vill veta mer och påverka mer. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer vid näringsutskottets betänkande nr 30 där herr Andersson i Örebro och jag själv står antecknade.

Herr talman! Herr Wirtén var inte införstådd med den formulering som jag använde, nämligen att folkpartiets motförslag kanske inte avviker så särskilt mycket från den linje som socialdemokrater och moderater hamnat på och att det rör sig om ganska marginella förslag. Mot det anförde herr Wirtén att 11 aggregat som motbud mot 13 aggregat innebär en väsentlig skillnad, och självfallet kan man om man räknar i procent hävda att så är fallet. Men denna skillnad är inte uttryck för någon helt olikartad princip. Det är fråga om en avvägning på marginalen, och då tycker jag nästan att det kan vara befogat att tala om marginella skillnader. Men jag sade redan i mitt tidigare anförande att det inte åligger oss vare sig att formulera ett omdöme eller att välja den term som i detta sammanhang kan vara den riktiga.

Herr talman! Jag tycker att det är fel att göra frågan om energipolitiken till en exercis om 11, 13 eller 5 reaktorer. Vad jag, herr Regnéll, menar är att den principiella skillnaden mellan moderata samlingspartiet och folkpartiet i denna fråga är en annan. Vi säger i dag nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraft medan herr Regnéll och hans parti är beredda att gå vidare. Vi tycker, som jag sade i mitt tidigare anförande, att osäkerhetsfaktorerna har vuxit och att det därför nu krävs en betänketid. Det finns inte skäl att gå vidare innan vi är säkra på att klara av det kärnkraftsprogram som vi beslutade 1973. Där ligger den viktiga skillnaden oss emellan.